Herr talman! I dag och sedan en tid tillbaka råder högkonjunktur i Sverige. Detta förhållande och en bra förd politik i landet har lett till att situationen på arbetsmarknaden är mycket bra. Sysselsättningen är rekordhög, och efterfrågan på arbetskraft är mycket stor. Detta gäller för landet i stort, men om man analyserar förhållandet mera ingående kan man konstatera stora regionala skillnader, med stark överhettning i storstadsområdena och i regioner med hög arbetslöshet eller arbetslöshet som stadigt ökar. Man kan också konstatera skillnader mellan kommuner inom ett län. Jag kommer från Karlskoga kommun i Örebro län. I Karlskoga finns som bekant AB Bofors. När jag kom hem i torsdags kväll kunde jag konstatera att det redan i dag svåra läget på arbetsmarknaden ytterligare drastiskt kommer att försämras. AB Bofors hade nämligen varslat om att ytterligare 650 arbetstillfällen skall bort — detta utöver den s.k. formatanpassning som just nu pågår. Ovako Steel Kilsta AB hade under samma vecka varslat om att ca 230 arbetstillfällen skall bort i Karlskoga. Detta innebär, att under en tvåårsperiod försvinner ca 1400 jobb i kommunen. Karlskoga är för övrigt något av motor i regionen, med stor arbetspendling från både Degerfors, Storfors och Kristinehamn. Av de förvärvsarbetande i Degerfors arbetar var fjärde i Karlskoga och motsvarande var femte storforsbo. AB Bofors lade samtidigt varsel om att 120 arbetstillfällen skall bort vid LIAB i Lindesberg, och under samma vecka varslade dessutom Avesta AB om att 50-60 arbetstillfällen skall bort i Degerfors.

Därför förutsätter jag att staten också denna gång är beredd att på ett positivt sätt stödja det åtgärdspaket som kommer att presenteras från länsstyrelse och kommuner gemensamt denna vecka. En omstrukturering av landets försvarsindustri är säkerligen nödvändig, men det innebär också att kommun och region måste kunna förvänta sig aktivt stöd från staten. För att vända denna oerhört negativa utveckling för kommuner och för län behövs ett statligt insatspaket liknande dem som givits till andra regioner i akut kris. En styrning måste till för att skapa ersättning för de arbetstillfällen som försvinner på grund av omstruktureringen av försvarsindustrin. Logiskt är att de nya jobb som skapas blir sådana att man utnyttjar det breda industrikunnande och tekniska kunnande som finns bland de arbetssökande eller blivande arbetssökande i Karlskoga. Karlskoga kommun kan ta emot, ta till vara och utveckla ett insatspaket. Infrastrukturen är dimensionerad för åtskilligt fler boende än för närvarande. Merkostnaden för ett ytterligare utnyttjande är därmed försumbar. Arbetskraften är högt kvalificerad, och teknikertätheten är stor — dubbelt så stor som riksgenomsnittet. Läget är centralt längs E 18, med ungefär samma avstånd till Stockholm, Göteborg och Oslo. Företag med inriktning på stora resursoch varuflöden kan vinna fördelar med en lokalisering till Karlskoga. Här blir det absolut nödvändigt att Karlskoga permanent placeras i stödområde. Ett insatspaket måste innehålla åtgärder som ger effekter både på kort och på lång sikt. Satsningar på förbättrade kommunikationer måste till för att skapa förutsättningar på längre sikt. Förbättringar av E 18 och väg 709 mot Hällefors, den s.k. Lokavägen, ligger högt på prioriteringslistan. Vad beträffar Lokavägen anslogs för några år sedan medel som räckte till att iordningställa halva vägsträckan, men det följdes sedan inte upp med resterande belopp förra året. Detta innebär att redan satsade medel inte har gett det resultat som önskas. Först när hela vägsträckan är ombyggd uppnås det tänkta resultatet. Därför måste anslag ges i kommande budgetproposition. För närvarande finns också arbeten i Hällefors som det vore möjligt att pendla till, men beroende på att Lokavägen inte har i ordningställts är detta inte möjligt. Utöver det jag redan nämnt måste också den s.k. Bergslagsdiagonalen komma till stånd. Regionalpolitiska kommittén har föreslagit detta, och det är av stor betydelse för att stärka länet när det gäller länets attraktionsvärde vad beträffar lokalisering av företag. Karlskoga är dessutom den största kommunen i landet som inte har järnväg. Svealandsbanans utbyggnad i sin helhet, dvs. även väster om Örebro, är viktig och ger effekter på längre sikt. Snabb utbyggnad av kommunikationer innebär att en bredare arbetsmarknad skapas för de boende i Karlskogaregionen. Styrning av nyetableringar mot regionen ställer även krav på utbildningsinsatser. För vissa svaga grupper måste först en grundhöjande utbildning genomföras innan kompetensoch funktionsutbildning kan påbörjas. När det gäller högskoleutbildning visar en nyligen gjord undersökning i Örebro län att vi ligger under riksgenomsnittet i fråga om ungdomar som går till högskola. Vad man söker till betingas av vilka utbildningar som finns på nära håll. Därför är det ett absolut krav att högskolan i Örebro tillförs resurser så att utbildningsutbudet kan bibehållas och breddas. Det är min förhoppning att vi i Örebro län och berörda kommuner inom det snaraste kan konstatera att vi erhållit ett aktivt stöd från staten i den akuta krissituation som nu råder.

Herr talman! Jag har i dag valt att i denna debatt ta upp frågor som var och en på sitt sätt kan komma att få mycket stor — ja, kanske avgörande — betydelse för hur den svenska landsbygden framöver kommer att utvecklas. En lång rad av utredningar på jordbrukets och fiskets område, och inte minst det skattepolitiska området, under senare år kommer att få stor betydelse — om de framlagda förslagen genomförs. Dessutom kommer de förhandlingar som pågår internationellt i GATT och mellan EG och EFTA att påverka förutsättningar och möjligheter för Sverige och den svenska landsbygden. Vidare kommer redan fattade och kommande beslut på miljöoch energiområdet att få stor betydelse. Herr talman! De senaste årens jordbrukspolitiska debatt har tyvärr haft negativa konsekvenser på landsbygden, inte minst därför att den skapat oro och osäkerhet samt tvivel inför framtiden. De unga sviker jordbruksutbildningen och väljer annan utbildning på områden som verkar mer lockande som framtida utkomstkällor än vad jordbruket för närvarande tycks kunna göra. Redan den ekonomiska situation som jordbrukets utövare i dag upplever, liksom den alltmer ökade arbetsinsatsen för att hjälpligt kunna driva rörelsen vidare, leder till den oro för framtiden som jag här nämnt. Detta sker samtidigt som de flesta andra grupper inom arbetslivet får alltmer betalt och dessutom nu räknar med kortare arbetstid och längre semester. Det är inte så konstigt, herr talman, att de unga, som upplever sina föräldrars situation — arbetstidsmässigt, ekonomiskt och socialt — så att säga lämnar det sjunkande skeppet. Den parlamentariska arbetsgruppen för den framtida jordbrukspolitiken lämnar inom kort sitt förslag. Gruppens majoritet tycks lägga fram ett förslag som framöver kommer att innebära en fullkomlig omvälvning av förutsättningarna att driva lantbruk i Sverige. Får inte näringens utövare rimliga förutsättningar, inte minst tidsmässigt i omställningsprocessen, kommer det att gå illa. Herr talman! Ett förslag på det skattepolitiska området som, om det genomförs, kommer att drabba landsbygden mycket hårt gäller slopande av möjligheten att kvitta ett underskott i en förvärvskälla, t.ex. inkomst från ett mindre jordbruk eller annat företag, med inkomst från annan förvärskälla eller tjänst. Många deltidsjordbrukare och småföretagare drabbas här hårt, och då det gäller det viktiga nyföretagandet på landsbygden som man talar m — inte minst i kampanjen ”Hela landsbygden skall leva” — tornar skatteutredningens förslag upp hinder. Lägger man därtill förslaget om slopad avdragsrätt för reparation av mangårdsbyggnader, ökade boendekostnader, starkt reducerade reseavdrag, kostsamma investeringar på grund av beslut på miljöområdet och inom djurskyddet — ja, då förstår var och en att den svenska landsbygden står inför oerhörda utmaningar. Herr talman! Det skulle vara intressant att höra på vilket sätt regeringen tänker tackla effekterna av de problem jag här har pekat på. Jag hoppas att statsrådet Thalén kan redovisa vilken beredskap regeringen har inför den enorma utmaning och de problem som svensk landsbygd står inför. Herr talman! En del politiker tycks tro att en tillbakagång till ett lågproduktivt och extensivt jordbruk skulle vara lösningen på dagens överskottsproblem. Dessutom hävdar man att ett sådant jordbruk skulle bli kvalitetsproducerande och mera miljövänligt. En sådan syn saknar verklighetsgrund. Ett jordbruk som byggts upp steg för steg med hänsyn till forskning och beprövad erfarenhet måste också framöver ges möjlighet att bygga vidare på basen av vunna kunskaper och erfarenheter. Att kasta bort generationers erfarenheter, som skapat ett av världens bästa jordbruk, vore förödande för såväl näringen — för jordbrukarna — som för konsumenterna, och därmed för Sverige. Regeringen har nu ett mycket stort ansvar för att se till att svenskt jordbruk får rättvisa förutsättningar inför den internationalisering som sker. Konkurrenskraften kan klaras, om svenskt jordbruk får konkurrera på lika villkor. tas föreligga till allmänt studium om någon vecka, och därefter startar troligen en intensiv debatt om jordbrukets framtid i Sverige. Under alla förhållanden är det helt nödvändigt att förändringar i jordbrukspolitiken inte sker snabbare i Sverige än i omvärlden och att avreglering och internationalisering sker på rättvis bas länderna emellan. Moderata samlingspartiet kräver lika villkor för svenskt jordbruk i förhållande till omvärldens, och arbetar för detta. Effektivitet och långsiktighet måste bli hörnstenar i kommande beslut. Jordbruket kan inte gå baklänges in i framtiden — det skulle i så fall vara den enda näring i svenskt näringsliv som skulle ha det kravet på sig. Moderat politik står för realism och framsynthet. Detta gäller i mycket hög grad för den aktuella jordbrukspolitiken och utvecklingen på landsbygden.

Herr talman! Det är mycket viktiga och tunga frågor som under det närmaste året kommer att bli föremål för lång och intensiv debatt. Jag hoppas att alla politiker tar den utmaningen på stort allvar. Det gäller Sverige, det gäller svensk landsbygd och hur denna landsbygd skall utvecklas. Jag är övertygad om att tar vi inte vårt ansvar på detta område, kommer det att drabba hela landet på ett negativt sätt. Jag har förhoppningar för framtiden, herr talman!

Herr talman! Regionalpolitiken är ständigt aktuell, och de regionala problemen kvarstår. Huvudskälen är desamma som förr: stor sårbarhet på grund av ensidighet i näringslivet, en ensidighet som i sin tur beror på långa avstånd i särskilt den norra landsändan, vars möjligheter har ansetts ligga främst i leverans av malm, trä, elkraft och människokraft. Utflyttningen av det sistnämnda har varit särskilt framträdande under de senaste årtiondena. Varje kris har i regel lett till ett paket från regeringen av varierande storlek och med varierande omslag. Brådska och snabba klipp har ibland präglat innehållet. Resultatet har blivit olika. Ibland har det blivit stora misslyckanden. Mycket skulle vinnas om man satsade mer på det långsiktiga, på det som nödvändigtvis inte är stort i början, men som kan växa, om de allmänna förutsättningarna ges, t.ex. bra kommunikationer. Men regeringen har inte lyssnat på oppositionen. Herr talman! Ett faktum är att vi i slutet av detta årtionde kan konstatera att den regionala obalansen fortfarande är stor och att der dessutom ökar. Från att under 60-talet ha varit ett fenomen i främst Norrlands inland — med stora utflyttningar — har nu Västerbottens inlandskommuner sedan 50-talet nära nog fått sin befolkning halverad. Likadant är förhållandet beträffande Jämtland och Norrbotten. Nu har det blivit ett s.k. baksug även från andra delar av vårt land. Från allt fler områden till allt färre går en stark koncentrationsström, och i dag har vi en handfull feta områden, främst runt våra stor städer. Det mönstret har varit välkänt under det senaste årtiondet. I detta läge föreslog folkpartiet för tre år sedan att det skulle tillsättas en stor parlamentarisk kommitté för översyn av regionalpolitiken. En enig riksdag biföll folkpartimotionen. Kommittén har varit tvungen att arbeta under stark tidspress, men har nu lagt fram sitt betänkande. Ser man till resultatet finner man att utredningen skulle ha behövt ytterligare tid för att nå längre. Dock finns det inslag som vi i folkpartiet ser positivt på. Vår utgångspunkt är att länen framdeles skall utvecklas till kraftfulla aktörer i det regionalpolitiska arbetet. Det är faktiskt på länsnivå som de direkta erfarenheterna och kunskaperna rörande regionen finns. Därför blir det nödvändigt att de stödmedel som används i regionalpolitiken handläggs så nära företagen som möjligt. På flera punkter återfinns denna grundsyn i betänkandet. Flera av förslagen syftar till att förstärka länens roll samtidigt som det finns en tendens i utredningen att skapa nya institutioner och organ. Vi har från folkpartiets sida ställt oss mycket kritiska till den särskilda inlandsstyrelse som har föreslagits. Vi tror att det är ett olyckligt och onödigt mellanorgan, som kommer att vara både trögt i sin funktion och skapa ökade gränsdragningsproblem. I stället har vi i folkpartiet varit med om att driva fram kraftigt höjda länsanslag till en nivå som vida överstiger regeringens förslag. Så har det varit under en rad av år. Vi litar också mer på länsstyrelsens förmåga och kunskap att fördela de regionalpolitiska medlen än på en särskild inlandsstyrelses förmåga. Även vattenkraftsmedlen anser vi bör förvaltas av länsstyrelsen. Tyvärr har regeringen också tidigare under året visat kallsinnighet gentemot inlandskommunerna i Västerbotten och dem som drabbas av omstrukturering av den skogliga verksamheten. Jag tänker på Sorsele och domänverkets indragning av personal bl.a. där. När vi i våras i samband med behandlingen av den regionalpolitiska propositionen framförde krav på ytterligare 15 milj.kr. till de mest utsatta fjällkommunerna som kompensation för bortfall av arbetstillfällen beroende på skogsbrukets förändrade villkor, yrkade den socialdemokratiska majoriteten på avslag. Att man sedan i sommar stod utan pengar till projekt för att åtgärda en upprustning av vandringsleder i bl.a. Vindelfjällen gjorde inte saken bättre för Sorselebygden. Medlen efterfrågades ju för den turistsatsning som vi alla önskar. Jag frågar därför arbetsmarknadsministern: Varför fick inte Västerbotten de 15 miljoner som det fanns användning och projekt för? Även den förstärkning som oppositionen begärde för en större satsning på utbildning och forskning vid Umeå universitet — främst för distansundervisningen för att stärka den regionalpolitiska insatsen — tog ju ni socialdemokrater avstånd ifrån. 30 milj.kr. ytterligare fick dock universitetet tack vare ett gemensamt ställningstagande av den samlade oppositionen. Det finns sålunda fula plumpar i protokollet när det gäller det socialdemokratiska agerandet, eller brist på agerande, i regionalpolitiken. I många år har folkpartiet framfört kravet på en sänkning av socialavgifterna för de svårast drabbade delarna av Sverige, i första hand Norrlands inland med tanke på dess synnerligen påtagliga negativa utveckling trots en allmän högkonjunktur i landet. Folkpartiet har krävt att en reducering skulle omfatta all icke offentlig verksamhet. Äntligen har socialdemokraterna gått med på att sänka arbetsgivaravgifterna. Vi tycker dock att det också skall gälla all icke offentlig verksamhet. Och äntligen kommer någorlunda rättvisa förhållanden att råda mellan Sorsele och Åsele inlandskommuner i Västerbotten och Norrbottens inlandskommuner. Herr talman! Det är viktigt att koncentrationstendenserna hålls tillbaka och att decentralisering ges ett reellt innehåll. Vi i folkpartiet tror också på människornas egen förmåga att skapa och ta initiativ. Sådant måste uppmuntras, bl.a. genom en sänkning av marginalskatterna liksom också genom ett bibehållande av resebidragen. På ett par vitala områden måste staten alltfort göra insatser. Det handlar om bättre kommunikationer och utbildning. Därmed skulle det kunna bli en förbättring av arbetsmarknaden för kvinnor. Utflyttningen av kvinnor är särskilt stor i Norrlandslänen. I åldrarna 16-64 år är kvinnorna i Norrland 19 000 färre än männen. Skillnaden är störst i gruppen 16-24 år. Här måste mer aktiva insatser sättas in. Det måste bli bättre villkor för flickor och ett bättre utbud av kultur och fritidssatsningar. Alla goda krafter måste hjälpas åt. Jag vill gärna höra vad arbetsmarknadsministern vill göra för att öka kvinnornas möjlighet till befordran inom sina arbeten. Hur kommer vård och omsorg att klaras då 80 96 av personalen inom landstingen är kvinnor? Till sist, herr talman, 60-talets regionalpolitik som handlade om lokalisering måste nu inför 90-talet handla om mobilisering. Vi är sent ute. Många områden i Norrlands inland är hotade. Vi vill se ett rundare Sverige.

Herr talman! Det är nu många olika områden som har blivit berörda i denna debatt. Jag skulle gärna vilja ta upp några frågor som gäller det regionalpolitiska området. Vi har i vårt land under några år bedrivit en landsbygdskampanj ”Hela Sverige skall leva”. I samband med denna kampanj har det kommit många olika förslag och idéer från både enskilda personer, organisationer, kommuner och andra. Förhoppningarna ute i landet är därför också mycket stora. Vår landsbygd har under flera långa perioder tidigare varit ett mer eller mindre glömt område. I samband med landsbygdskampanjen har många uttalat att det nu skall satsas på landsbygden. Många bra förslag har presenterats, inte minst vid landsbygdsriksdagen i Umeå i våras, och vid konferensen i Östersund för några veckor sedan blev det en fortsättning. Glesbygdsdelegationens ordförande Åke Edin uttryckte då att sanningens minut nu var kommen för vår svenska landsbygd. Nu hade kampanjen gjort sitt, nu måste regeringen ta sitt ansvar och tillföra erforderliga resurser, för utan resurser kan ju inte idéer förverkligas. Statsrådet Ingela Thalén, som jag för övrigt tycker uppträder mycket sympatiskt och har mycket vackert att säga om vår landsbygd och dess utveckling, hänvisar ofta till regionalpolitiska kommitténs betänkande. I detta betänkande finns det flera bra förslag: satsning på de regionala högskolorna, bidrag till små samlingslokaler, återföring av 1 öre per kilowattimme för vattenkraften osv. Det gäller också ett program för upprustning av landets grusvägnät, men här måste det anslås pengar. Från centerns sida har vi föreslagit 500-1 000 milj.kr. per år för att man skall kunna få en någorlunda god standard på våra grusvägar. Ett kommitteförslag som jag tycker har stora brister är förslaget om ny stödområdesindelning. Enligt förslaget skall fyra områden få regionalpolitiskt stöd, nämligen inlandet, Bergslagen, sydöstra Sverige och ett antal mellanstora städer. Om de tre förstnämnda är väl inte mycket att säga, förutom att befintliga företag diskrimineras gentemot nya företag. Förslaget innebär att befintliga företag får sämre stöd i inlandet och ställs utan investeringsstöd i Bergslagen och sydöstra Sverige. Nya företag får däremot stöd, och det är väl i och för sig bra, men all erfarenhet talar för att det är utveckling och förnyelse av befintliga företag som är den fasta grunden att stå på. Därför bör också befintliga företag få regionalpolitiskt stöd vid utbyggnad och expansion. Enligt förslaget skall nuvarande stödområde C slopas. Det tycker jag är anmärkningsvärt. Det kommer att innebära att kommuner som Sunne, Arvika, Eda, Årjäng, Säffle, Åmål, Bengtsfors och Dals Ed ställs helt utanför det regionalpolitiska stödet. Det är ju att slå undan fötterna på dessa kommuner, som har haft ett mycket slitsamt arbete med att bygga upp ett näringsliv, och det hade inte varit möjligt utan det regionalpolitiska stödet. I mitt tidigare arbete som kommunalråd har jag haft mycket att göra med företagsetableringar, och jag vet därför hur oerhört viktigt det regionalpolitiska stödet har varit vid nyetableringar eller när befintliga företag skall expandera. När ett företag har stått och vägt i valet av etableringsort har det regionalpolitiska stödet varit en mycket stor positiv faktor i vågskålen. Bara i min hemkommun kan jag visa på flera hundra arbetstillfällen som skapats med hjälp av det stödet. Därför vill jag nu vädja till statsrådet att hon behåller stödområde C när hon skriver sin proposition om regionalpolitiken. Ett annat förslag som man verkligen kan diskutera i betänkandet från regionalpolitiska kommittén är förslaget att ge stöd till ett antal mellanstora städer. Det är många gånger städer som redan i dag har en stor dragningskraft för etablering av tjänsteföretag. De kommuner som kanske hade behov av etablering av tjänsteföretag kommer nu att få svårt att konkurrera med dessa mellanstora städer. Vi har ju också snart att vänta förslag till ny jordbrukspolitik. Med anledning därav vill jag betona hur viktigt det är att den nya jordbrukspolitiken utformas med tanke på att hela Sverige skall leva. Vid landsbygdsriksdagen i Umeå i våras slogs det fast att jordoch skogsbruket är landsbygdens viktigaste näringar. En stor del av landsbygdens befolkning har någon form av utkomst från de areella näringarna. Därför är det nödvändigt att bibehålla jordbruket i alla delar av landet. Enligt rykten som florerat under sommaren har man i den livsmedelspolitiska arbetsgruppen diskuterat att ta bort det s.k. Norrlandsstödet till jordbruket i Gävleborg, Dalarna, Värmland och norra Dalsland. Det skulle vara förödande för jordbruket i dessa län. Redan i dag slåss jordbrukarna här för att över huvud taget kunna överleva. Utslagningen har varit stor bland bönderna under de senaste åren. Sker inte någon förbättring snart kommer utslagningen att fortsätta samtidigt som rekryteringen till näringen är mycket låg; därför måste vi förbättra nuvarande stöd till jordbruket i stället för att försämra det. Enligt vad jag har erfarit under de senaste dagarna kommer stödet till bl.a. jordbruket i norra Sverige att bibehållas. Det är bra. Det finns många andra viktiga delar som jag skulle vilja beröra i denna debatt, men tiden medger inte det. Jag vill dock betona att det är viktigt att infrastrukturen, dvs. kommunikationer — vägar, järnvägar, flygoch telekommunikationer — och utbildning m.m. förbättras på landsbygden. Vidare får det inte heller framläggas andra förslag av typ försämrade reseavdrag. Även moms på bensin är något som slår hårt mot landsbygdens befolkning, där kollektivtrafiken många gånger saknas eller är undermålig. Regeringen bör i stället vidta positiva åtgärder för att skapa möjligheter för människor att bo och leva på landsbygden. Herr talman! Sammanfattningsvis anser jag att det finns mycket att göra på det regionalpolitiska området, såväl när det gäller olika regionalpolitiska stöd som när det gäller jordbrukspolitik, förbättrad infrastruktur och skattefrågor. Det är viktigt att vi har en samlad syn på dessa saker om vi menar något med att hela Sverige skall leva.

Herr talman! I praktiskt taget alla marknadsekonomier koncentreras ekonomisk tillväxt till vissa regioner, medan andra stagnerar eller går tillbaka. Dessutom finns en tendens till koncentration av ägande och kontroll över produktionsresurser. Den fortskridande koncentrationen av makt i svenskt näringsliv är väl känd. 1980-talet har inneburit att de svenska storföretagen kraftigt internationaliserats och fått än mer transnationell karaktär. De expanderar nu framför allt genom företagsköp i utlandet och inte främst genom att utveckla ny verksamhet i Sverige. På sikt kan det leda till en farlig utarmning av industrisektorn. Vi borde satsa helhjärtat på forskning och utveckling syftande mot energihushållning och en ekologiskt uthållig produktionsapparat. Egentligen ropar världen efter industrisatsningar med en sådan inriktning. Hög grad av återvinning av restprodukter och hushållning med energi krävs från många håll. Oavsett om EG kommer att omfatta fler länder eller blir kraftlöst av inre strider kommer internationaliseringen av ekonomin troligen att fortsätta lång tid framöver och sannolikt resultera i en tendens till ökade regionala obalanser. Inom EG ser alltför många Norden som en periferi där man kan producera råvaror och bjuda på exotiska turistattraktioner. Den regionalpolitiska kommittén lär ha belyst internationaliseringens effekter. Jag tror att kommitténs majoritet underskattat problemen med att bedriva en effektiv regionalpolitik samtidigt med att man åstadkommer en nära anpassning till EG: Det skulle vara av värde att i dag höra arbetsmarknadsministerns syn på regionalpolitiken och EG-anpassningen. I flera marknadsekonomier bedrivs någon form av regionalpolitik i syfte att motverka negativa effekter av marknadskrafterna. Regionalpolitik måste enligt min mening vara betydligt mer än morötter till privata företag, av vilka många försvinner när morötterna är uppätna. Jag menar att något av regionalpolitikens fundament måste vara att den befintliga verksamheten i svagare regioner ges styrka och utvecklingsmöjligheter. Det gäller Norrlands inland lika väl som Bergslagen och sydöstra Sverige, där t.ex. Blekinge står inför en förlust av 400-500 jobb vid Ericsson. Vi måste se till att den samhälleliga servicen i de prioriterade områdena fungerar. Det betyder att bl.a. vård, omsorg, utbildning, kultur, kommunikationer, VA-system och varudistribution som redan finns skall hållas i gång. Det betyder vidare att regionalpolitiska konsekvenser måste vägas in vid många olika slags politiska beslut. Om befintlig, nödvändig verksamhet hålls i gång finns också grunden för utvecklingsinsatser. Det är oroande att vissa delar av materialet från regionalpolitiska kommittén kan ge intrycket att befintliga företag som bygger ut skall få mindre möjligheter till lokaliseringsbidrag än nya företag. Det kan tyvärr leda till att ägare lägger ned befintliga företag bara för att sedan starta ett nytt i en eller annan form och få högre lokaliseringsbidrag. En sådan ordning bör enligt min mening undvikas. Jag tror att det finns en bred principiell enighet om att regionalpolitik behövs; många tror att den behövs också för att upprätthålla en stark nationell ekonomi. Däremot är vi inte lika eniga om det praktiska genomförandet av regionalpolitiken. Vi kan t.ex. säga att vägunderhåll i svagare regioner är viktigt. Likväl är det ständigt brist på resurser. Jag är inte alls övertygad om att de av regionalpolitiska kommittén föreslagna resurserna räcker till nödvändigt vägunderhåll. Ordinarie väganslag bör höjas. Uppstyckningen av järnvägsnätet i småbitar under olika huvudmän leder till ett kortsiktigt lönsamhetstänkande och ständigt beroende av lokala resurser och därmed en instabil transportpolitik. Det är naturligt att folk upprörs över och agerar emot t.ex. nedläggningar av persontrafiken på sträckan Arvidsjaur-Jörn. Detsamma gäller det nedläggningshot som riktas mot kustbanan i Blekinge, trots överenskommelser om att den skall finnas kvar. Det finns risk att järnvägsnätets helhet går förlorad. Om man t.ex. av miljöskäl skulle vilja ta hand om verkligt långa landsvägstransporter från Nordnorge och Nordfinland och kanske Murmanskområdet till södra Skandinavien fordras ett internationellt sammanhängande, elektrifierat järnvägsnät. Någon utveckling åt det hållet kan inte skönjas i den norra landsändan. De föreslagna höjningarna av bensinskatten och de kraftiga försämringarna av reseavdragen som diskuteras är ett annat exempel på hur grunden för boende i glesbygd med långa arbetsresor kan försvåras trots allt tal om stöd till glesbygd. Den allmänna försvagningen av kommunernas ekonomi under 1980-talet har lett till kris i storstäderna men också till svårigheter att upprätthålla samhällsservicen i svagare regioner. Höga skattesatser och skatteutjämningsbidragen har gjort att ett sammanbrott i offentlig service kunnat undvikas. Den offentliga servicen är viktig för kvinnornas sysselsättning, men naturligtvis också för näringslivet. I stora delar av de svagare regionerna finns ett fungerande näringsliv som bygger på lokala råvarutillgångar eller andra lokalt bundna resurser. Natur ligtvis hör jordoch skogsbruk till den sortens näringar. Fortfarande är det enligt min mening så att möjligheterna till vidareförädling av råvaror från dessa näringar inte tagits tillvara. Skogsbygden med sina oförstörda jordar borde ha vissa möjligheter till produktion av alternativt odlade livsmedel. Forskning för att klarlägga sådana möjligheter är nödvändig. För södra Sverige, t.ex. Blekinge, tror vi det är nödvändigt med särskilda insatser för jordbruket nu när industripotatisodlingen hotas. Om t.ex. huvuddelen av allt sågat virke i Norrbottens län förädlades till bostadshus för export, så skulle förädlingsvärdet förmodligen höjas med hundratals miljoner. Förädlingsindustrier för sågade trävaror är normalt inte särskilt miljöstörande även om de gör sig självförsörjande på energi genom förbränning av spån, flis och bark. Jag har för min del svårt att förstå att satsningar på träförädlingsindustrier är så lama. Jag har många gånger från den här talarstolen hört att sådana industrier bör kunna ge tusentals stabila jobb i svagare regioner. I de svagare regionerna finns också bergarter som har goda möjligheter till metallanrikningar. Rimligen borde mot den bakgrunden malmprospekteringen öka i stället för minska. Ju mer vi vet om malmtillgångar desto lättare är det att starta gruvbrytning i områden där miljöproblemen går att lösa. Gruvbrytning kan godtas bara om den kan förenas med högt ställda miljökrav. Trots nedläggningar av järnmalmsgruvor och smärtsam rationalisering av järnoch stålindustrin har denna verksamhet avsevärd betydelse i prioriterade landsdelar och städer. Kravet på en utveckling av Luleå till ett metallurgiskt centrum ligger fast. Men ny, miljöriktig och energisnål, teknik är nödvändig för branschens överlevnad. Rejäla forskningsoch utvecklingsinsatser bör göras för förnyelse av järnoch stålindustrins teknik.

Herr talman! I vår skall vi på allvar ta itu med regionalpolitiken i arbetsmarknadsutskottet. 109 yrkanden från föregående vårs motioner väntar på behandling — alla de som vi inte hunnit med eller hinner med i höst. Regionalpolitiken skall få en central roll i vår. Det är bra, för som jag ser det är regionalpolitik den enda rubrik som inom sig rymmer den nödvändiga möjligheten att diskutera svensk politik i sin helhet — som ett samspel mellan olika intressen, områden, förutsättningar och hjälpbehov. Många associerar ordet ”regionalpolitik” till glesbygd och landsbygd eller i varje fall till något långt från Stockholm, Göteborg och Malmö, medan det i själva verket handlar om förhållandet i och mellan Sveriges olika administrativa områden. Regionalpolitiska inslag finner vi inom politikens alla områden, bl.a. omfattande jordbruk, försvar, invandrare, skatter, forskning, trafik, utbildning, jämställdhet, arbetsmarknad och lagar m.m. Vi finner dem —- inom jordbrukspolitiken, där stöd till miljövänliga, energisparande och energigivande former utlovas, men späs ut och schabblas bort.

Trafikpolitiken är ett paradexempel på hur snett det går om man bara räknar med strikt företagsekonomisk lönsamhet och inte med den lönsamhet som ligger i t.ex. människors och landsdelars överlevnad, - inom utbildningspolitiken, som alltmer koncentreras till K-områden. Ingen vet säkert hur kunskaperna sedan skall nå ut till glesbygderna. Och hur många ytterligare byskolor skall läggas ned och minska lusten för inflyttning till byn? Utbildningspolitiken är en fråga som naturligtvis också hör hemma —- inom jämställdhetspolitiken, eftersom kvinnor har svårt att stanna kvar i sin landsbygdshembygd när skolgången försvåras för deras barn. Det blir allt tydligare att glesbygdsproblemen ofta är kvinnoproblem med svårigheter att hitta utbildning och arbete. Kvinnorna vill ofta gå på kurser, de vill få utlopp för sin skaparlust, de vill nå en högre grad av självständighet. Det är inte lätt med långa avstånd och dåliga kommunikationer.

Frikommunförsöken är en god ansats, låt oss utvidga dem både geografiskt och i deras frihet från regler. Låt oss befria människornas skaparlust och uppfinnarförmåga, så att de får självtillit. Ge landsbygden status för dess naturoch kulturvärde, för dess psykosociala värde och för all den överlevnadskunskap, som den och dess människor kan ge. Det är också miljövård. Självtillit har ju antagits som ett av SIDA:s biståndsmål. Vi kan se många paralleller mellan glesbygd och u-land. När människorna i ett fattigt land får allmän utbildning, ekologisk kunskap och självständighet kommer de in i en god cirkel. Så länge de är beroende av en kolonialmakt av gammal eller ny modell, som köper deras råvaror och utnyttjar deras arbetskraft till underpris kan de inte använda sina egna inre och yttre tillgångar. Även på detta område lönar det sig att satsa på kvinnorna! Visst känns mönstret igen. Och visst hittar vi samma mönster på det individuella planet. En människa som inte fått möjlighet att handla självständigt är en koloniserad människa, en slav, som för att bli en hel människa måste få hjälp att locka fram sin självtillit. Det går inte genom påbud uppifrån. Det finns inga gränser mellan den lilla och den stora världen. Nu har jag på strax åtta minuter gett regionalpolitiken ett väldigt omfång, med heltäckning från individ till hela vårt klot — och det är inget skämt. Vi inom miljöpartiet — och många utanför också, är det väl säkrast att tillägga — ser det som nödvändigt att så mycket som möjligt lära känna samspelet i helheten för att inte förblindas av delarnas mängd, såsom så lätt blir fallet när ett mångformigt ärende remitteras till ett utskott med nödvändig specialinriktning. Därför är också regionalpolitiken ett av miljöpartiets viktigaste arbetsområden — med allt vad som därtill hör. Och vi kommer att väcka många motioner och lägga många arbetstimmar på att tillsammans med så många som möjligt från andra partier rätta till här nämnda missförhållanden och underlätta för alla dem som vill bo och verka på landsbygden. Det gynnar också storstadsområdena, K-områdena, Europa och hela världen.

Herr talman! Svensk arbetsmarknad är i en rad avseenden en av världens bästa. Arbetslösheten är rekordlåg, antalet sysselsatta är fler än någonsin och vi har inte sedan början av 1970-talet haft så låg arbetslöshet som just nu. Hittills i år har vi en genomsnittlig arbetslöshet på 1,4 96 eller 61000 personer. Men också den dolda arbetslösheten har minskat väsentligt. Svensk arbetskraft har reagerat mycket positivt på den ökade efterfrågan. Bara på ett år har antalet sysselsatta ökat med 62 000 personer. Samtidigt ökade antalet arbetade timmar per löntagare. Fler arbetar, och fler arbetar mer. Också den regionala balansen är bättre än på mycket länge. Vi har i Sverige lyckats med att ta till vara människors vilja till arbete, var man än bor. Här hos oss kan så gott som alla känna sig behövda, och kampen för den fulla sysselsättningen har givit löntagarna i vårt land ett mycket stort mått av valfrihet och trygghet. Men vår arbetsmarknad är för den skull inte utan problem, och det saknas definitivt inte uppgifter för oss som är politiker med engagemang i arbetsmarknadsoch regionalpolitik. För det första råder det brist på arbetskraft. Denna brist har inom vissa sektorer och i vissa delar av landet ökat oroväckande snabbt, särskilt under de senaste 18 månaderna. För det andra är det så att trots en stark efterfrågan på arbetskraft kan inte alla känna sig välkomna. Andelen arbetslösa invandrare är ungefär dubbelt så hög som bland övriga. Ofrivillig deltid är fortfarande ett bekymmer, inte minst bland kvinnor — det visar bl.a. den rapport som Kommunalarbetareförbundet publicerade i veckan. De äldre och de handikappade har fortfarande stora problem att komma ut på arbetsmarknaden. För det tredje har delar av landet en svag och ensidig arbetsmarknad. De drabbas särskilt hårt av det som är nödvändigt för landet i fråga om strukturomvandling. Arbetslöshet och en ogynnsam befolkningsutveckling blir följden. För det fjärde ökar utslagningen från arbetsmarknaden oroväckande. Under 80-talet har det skett en ökning av både förtidspensionering och sjukskrivningsdagar. Det här är fyra mycket stora bekymmer. Bristen på arbetskraft skapar flaskhalsar i produktionen, och vi får svårt att upprätthålla servicen i den offentliga sektorn. Det driver på inflationen och hotar därmed tillväxten och välfärden. Samtidigt som det sker förmår vi inte fullt ut utnyttja den arbetskraft vi har, och för detta får de drabbade betala ett mycket högt pris. Flera tidigare talare har varit inne på frågor som rör regional balans och möjligheterna att utnyttja resurserna i hela landet. Anders Högmark, Kjell Ericsson, Ulla Orring m.fl. har varit inne på detta. Några har framfört att regeringen för en kraftlös regionalpolitik och en regionalpolitik som är ett nollsummespel, vilket innebär att de mindre regionerna ständigt utarmas. Detta är naturligtvis inte sant. I allt väsentligt har utvecklingen under de senare åren på 80-talet varit positiv, inte minst tack vare en stark regionalpolitik, som under förra budgetåret skapade 6 000 nya arbetstillfällen i nya och befintliga företag. Det jag nu säger betyder naturligtvis inte att vi nu saknar behov av en fortsatt kraftfull regionalpolitik. Nej, vi behöver naturligtvis ännu mer kraftfull politik på dessa områden. Nu finns det möjligheter att lägga grunden för en effektiv regional utjämning och bredda regionalpolitiken till att i ökad utsträckning avse också kompetensutveckling och åtgärder för att fortsätta att förstärka infrastrukturen. En effektiv regionalpolitik behövs för det första därför att det finns regionala obalanser som gör att förutsättningarna för näringslivets utveckling behöver förbättras. På det sättet skapas fler arbetstillfällen, vilket behövs inte minst för kvinnornas del. För det andra behövs en effektiv regionalpolitik därför att vi på sikt kan förvänta oss strukturella förändringar inom näringslivet, som lokalt och regionalt kommer att ge negativa effekter på sysselsättningen och indirekt medföra ogynnsamma följder för samhällsservicen. För det tredje behöver vi en effektiv regionalpolitik för att motverka den arbetskraftsbrist som råder särskilt i storstadsregionerna och som leder till flaskhalsar på t.ex. bostadsmarknaden och driver upp inflationen. I arbetet med en stark regionalpolitik är det självklart att vi kommer att behöva fortsatta insatser på infrastruktur, när det gäller kommunikationer, när det gäller teknikutveckling och när det gäller kompetensutveckling och att denna satsning också kommer att gälla för hela landet. Både Rosa-Lill Wåhlstedt och Anders Högmark har varit inne på frågor som rör utbildning och forskning. Det arbete som nu pågår med en forskningsoch regionalpolitisk proposition där de här frågorna behandlas kommer att få avgöra i vilken utsträckning och hur vi på kort och lång sikt kom mer att tillmötesgå behoven och de krav som ställs. Jag skall här kanske bara säga att när det gäller frågor om fasta forskningsresurser till de mindre högskolorna är det knappast någon tvekan om att sådant kan lösas på mer än ett sätt. Kjell Ericsson hade synpunkter på vilken områdesindelning vi skall ha när det gäller stödområden och påpekade att mindre kommuner ofta kommer i kläm mellan olika prioriterade områden. Medan detta arbete pågår vill jag inte i den här debatten uttala vilka konkreta förslag som kommer att ingå i den regionalpolitiska propositionen, men den huvudsakliga inriktningen bör ändå vara att stödområdena skall vara så små som möjligt, och samtidigt skall avgränsningarna mellan stödområdena och områdena utanför inte vara alltför skarpa. Tills vidare gäller naturligtvis de stödområden som riksdag och regering har beslutat om. Det var intressant att höra Kjell Ericsson säga att den nuvarande stödområdesindelningen ändå har gett åtminstone hans kommun ett antal hundratal arbetstillfällen. Flera av talarna i debatten har också tagit upp frågor om landsbygdsutveckling. Det är min avsikt att i den regionalpolitiska propositionen ha ett förslag om en samlad regionalpolitik, där man också tar mycket stor hänsyn till landsbygdsfrågorna.

Det finns ingenting i regionalpolitiska kommitténs betänkande som ger någon signal om att Sverige på något väsentligt sätt skulle behöva avvika från den regionalpolitik som vi hitintills har bedrivit. Tvärtom framgår det att vi i allt väsentligt kommer att kunna bedriva en nationell regionalpolitik så som vi hittills har kunnat bedriva den och så som vi skulle vilja driva regionalpolitiska frågor framöver. Det är möjligen på en enda punkt som man har lyft fram ett av de regionalpolitiska medlen, och det gäller transportstödet, som för övrigt enligt kommitténs förslag kommer att utredas i särskild ordning. Ekonomi och skatter har kammarens ledamöter diskuterat ingående tidigare. Jag kan ändå inte låta bli att göra en reflexion när jag lyssnar på de moderata företrädarna. Moderaterna har tidigare fört fram i diskussionerna om ett nytt skattesystem att de vill ha så radikalt sänkta marginalskatter som möjligt och att de framför allt vill ha ett annat skattesystem. Men som nu framgår av diskussionen här, vill man uppenbarligen dessutom ha kvar alla avdragsmöjligheter i deras olika former som det nuvarande skattesystemet innehåller. Jag får inte riktigt detta att gå ihop. Några av talarna har också varit inne på arbeslivsområdet. Jag kan väl säga att där har vi stora förväntningar på arbetsmiljökommissionens arbete, och jag räknar med att nu i höst komma med ett par olika förslag och sedan återkomma i vår, när arbetsmiljökommissionen är klar med sitt arbete. Till arbetslivsfrågorna, till den sjätte semesterveckan och också till arbetsmarknadspolitiken i övrigt återkommer jag i ett senare inlägg i debatten, eftersom jag ser att min taletid nu är slut.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för de svar vi har fått på de frågor vi har ställt i den här omgången, som handlar om regionalpolitiken. Vi som har talat här har erfarenhet av hur verkligheten ser ut. Det fungerar inte bra då det gäller de regionalpolitiska insatserna, det är den bistra verkligheten. Jag vill än en gång peka på att det behövs en fast regionalpolitik som bär på alla fronter. Statsrådet har räknat upp de områden som hon har ansvar för och skall återkomma till i en särskild proposition så småningom. Men det är väldigt viktigt att statsrådet tar det samlade ansvaret för en rad områden som har stor betydelse för regionalpolitiken, nämligen kommunikationerna. Det är viktigt att människor kan ta sig fram och tillbaka mellan hemmet och arbetsplatsen. Det får inte vara så att staten ger med den ena handen och tar tillbaka med den andra. Domänverket har nu rationaliserat inte bara i vårt län utan i många av Norrlandslänen, och det är inte bara de direkta jobben som går förlorade utan också servicen runt omkring. Det handlar om handel och skola, om butikernas fortlevnad och hur man skall klara det dagliga livet. Statsrådet svarade inte på min fråga om vad man skall göra för att underlätta kvinnornas möjligheter att avancera inom sina jobb. Jag tror att det är viktigt att utbildningen också inriktas på kvinnors förutsättningar att studera, att man underlättar för kvinnorna att komma fram den vägen. Jag konstaterar också att jag inte fick något svar på frågan om socialdemokraternas negativa inställning till att stötta Umeå universitet.

Jag ber att få återkomma senare.
Herr talman! Statrådets inlägg spände över ett stort ämnesområde, och det ligger i sakens natur, eftersom det finns regionala aspekter på de flesta politikområden. Ibland har man en känsla av att det kanske vore lika bra att statsministern själv kom hit och talade. Men vi får väl se om statsrådet kan ge prov på kunnighet över alla fälten här. Jag har aldrig påstått att regionalpolitiken är ett nollsummespel, utan jag varnade för att det är farligt om det utbreder sig en föreställning om att regionalpolitik är ett nollsummespel, att vad som ges åt stad tas från land och motsatt. Jag menar att det finns möjligheter att utveckla både stad och land och mellanorter och att regionalpolitik alltså inte är ett nollsummespel. Men om regeringen för en sådan politik att vi inte får någon ekonomisk tillväxt, då kan man lätt lockas in i den givna resursramen. Därför ligger det i sakens natur att ju bättre ekonomisk tillväxt regeringen ger förutsättningar för, desto mindre spänningar får man. Då kommer jag fram till det första konstaterande som statsrådet gör, att vi har världens bästa arbetsmarknad. Låt oss säga att det är riktigt, även om man kan se att det finns många fläckar på den svenska arbetsmarknaden också. Varför är då tillväxten så väldigt dålig? Statsrådet pekade i och för sig på några punkter, men tillväxten är år efter år långt sämre än genomsnittet för de västliga OECD-staterna. Det måste ju vara ett ganska dåligt betyg åt den socialdemokratiska ekonomiska politiken att Sverige ligger i botten på ligan. Sedan skulle jag vilja ställa en fråga som jag tycker är viktig. Vi vet — jag utgår ifrån att statsrådet gör det också — att i hundratusentals svenska hushåll önskar båda makarna förvärvsarbeta men att de bor på ett sådant sätt att förutsättningen för det är pendelresor till arbetet. Vi vet också att på många platser — på landsbygden och i småorter — finns det ingen ekonomisk möjlighet att genomföra en någorlunda väl fungerande kollektivtrafik. Det finns då ett par alternativ. Det ena är bilen, och någon säger cykeln — vi vet att det finns de, t.o.m. på statsrådsnivå, som är ute och cyklar. Men jag skulle vilja fråga statsrådet: Är Ingela Thalén medveten om att radikalt försämrade avdrag för bilresor leder till ett förändrat bebyggelsemönster, ett förändrat boendemönster? Om statsrådet är medveten om dessa problem — det borde man vara när man är statsråd — vad är då receptet? Jag begär inget svar på hur den regionalpolitiska propositionen skall se ut, för det återstår en lång process — remissvar skall komma in och bearbetas. Men skattesamtalen pågår, och statsrådet har möjlighet att effektivt sätta käppar i hjulen för vansinniga reformförslag som direkt slår sönder bebyggelsemönster och direkt hindrar att hela Sverige kommer att leva vidare.

Herr talman! Jag tackar för svaret som arbetsmarknadsministern gav om EG och regionalpolitiken. Jag hoppas att hon och den regionalpolitiska kommittén har rätt i sina förmodanden. Det är dock ännu bara förmodanden. Sverige ligger säkert före övriga Europa när det gäller regionalpolitiken. Obalanserna är om möjligt värre i EG-länderna, och Danmarks erfarenheter av EG:s regionalpolitik är inte direkt positiva. Jag vill också peka på vad statens industriverk säger i sin rapport till den regionalpolitiska utredningen: ”Det är uppenbart att Sverige inte tillnärmelsevis har de ekonomiska problem och skevheter inom landet som flera länder inom EG har. Exempel på de länder som har störst skevheter inom landet är Storbritannien och Italien. En jämförelse mellan EG och Sverige som helhet skulle för det första innebära att Sverige hamnar över EG-genomsnittet avseende BNP/capita. Det skulle för Sveriges del innebära att Sverige hör till de givande länderna snarare än de mottagande länderna när det gäller regionalpolitiska stödåtgärder. Sverige är, liksom de övriga nordiska länderna, en välfärdsstat med en utbyggd fördelningspolitik. EG ser skillnader i ett större perspektiv och skulle relativt sett kunna antas vilja tona ner flera av de regionalpolitiska insatser som nu görs inom landet. Eftersom EG-kommissionen planerar att sammanföra de tre strukturfon derna stärks också Kommissionens handlingskraft och styrka. Detta kommer att leda till att Kommissionen får en starkare maktposition över de nationella regeringarna. Kommissionen ges genom sin styrka även initiativrätt till regionalpolitiska projekt. För ett enskilt medlemsland betyder det att den nationella regionalpolitiken kan konfronteras med ett överstatligt organ. Vad som ur nationell synpunkt således förefaller vara ett regionalpolitiskt viktigt stödområde kan på övernationell nivå försvinna i prioriteringarna.” Jag tror fru talman och fru arbetsmarknadsminister att det måste vara ganska rejäla tag i dessa förhandlingar som vi kommer att föra med EG för att vi skall kunna klara hem den svenska regionalpolitiken och bibehålla och förbättra dess slagkraft.

Fru talman! I mitt inledningsanförande här betonade jag hur viktigt detta stöd hade varit för de kommuner som ligger i stödområde C. Jag nämnde då också att det i min hemkommun hade tillskapats flera hundra arbetstillfällen. Jag har också en lista från länsstyrelsen i Värmlands län som visar att Sunne, Arvika, Eda, Årjäng och Säffle sett många nya arbetstillfällen. Sammantaget rör det sig om tusentals arbetstillfällen. De hade icke kommit till stånd utan detta stöd. Därför vill jag betona hur viktigt det är att stödet finns kvar i fortsättningen. I utredningen föreslås en hel del förbättringar, men samtidigt tar man bort en del insatser för dessa kommuner. Det tycker jag är fel i nuvarande läge. Förvisso skriver man i utredningen att kommunerna i stödområde C behöver uppmärksammas av regeringen vid fördelning av länsanslag till berörda län. Men när man diskuterar med en företagare om etablering, då vill man ha snabba och klara besked att lämna. Har man då regler att gå efter kan man säga att i dessa kommuner finns det här stödet. Jaha, säger företagaren, och sedan kan han ta ställning till om han skall förlägga sin verksamhet där eller inte. Jag vet att det varit en mycket bra morot vid olika etableringar att stödet har funnits. Nu gagnar man de mellanstora städerna, samtidigt som de kommuner som blir av med stödet skall konkurrera med dem. Vi som bor i de här kommunerna har svårt att acceptera detta. Därför vädjar jag en än gång: Tag med dessa kommuner i det förslag som kommer att skrivas! Många bra förslag har kommit fram i landsbygdskampanjen, men de har fått en mycket översiktlig behandling. Det har lagts ned ett enormt arbete från enskilda människors och organisationers sida. Det vore fel att förspilla detta arbete. Det vore bra om man kunde få ett besked på den punkten också. I dag har vi en högkonjunktur i vårt land. Många företag går bra på många platser, men det är en falsk tro att vi kan ha det så i framtiden också. I en lågkonjunktur kommer många företag att få det svårt. Det bör man också ta i beaktande när man skriver propositionen, så att man inte utgår från dagens läge. Vi kan få svåra tider igen, och då behövs det stöd i olika former.
Fru talman! Jag måste erkänna att jag hajade till när arbetsmarknadsministern stolt deklarerade att svensk arbetsmarknad är världens bästa. Men sedan kom litet reservationer, och nog kan man undra om det är världens bästa när vi tänker på alla människor som står utanför arbetsmarknaden på grund av sjukdom, arbetsskada osv. Det är människor som skulle vilja ha ett jobb men som på grund av skada inte kan sköta ett arbete. När det gäller arbetstider och sådant lovade arbetsmarknadsministern återkomma. Får jag då sända med några frågor som jag gärna skulle vilja ha kommentarer till. Håller arbetsmarknadsministern med mig om att sextimmarsdagen är både en rättvisefråga och en hälsofråga? Vidare: Tycker också arbetsmarknadsministern att vi i Sverige, som är ett av världens rikaste länder, har råd med och kan genomföra en sextimmarsdag? Tror arbetsmarknadsministern att det går att fördela ökningen av produktiviteten på så sätt att arbetstidsförkortningen åtminstone får lika hög prioritet som en ökad konsumtion?
Fru talman! Statsrådet kritiserade oss moderater för att vi nu talade om sänkta marginalskatter och deras betydelse. Vi har länge kämpat för sänkt skatt och noterar med tillfredsställelse att man nu även inom regeringen inser betydelsen av sänkta marginalskatter. Men vi har också hela tiden understrukit vikten av att finansieringen av marginalskattesänkningen inte går ut över delar av landsbygden så som blir följden av de nu föreliggande skatteförslagen. Jag tog upp exemplet att underskott i en förvärvskälla inte längre skulle kunna kvittas mot överskott i en annan. På grund av att denna rätt funnits och för närvarande finns är det många som kan bo kvar på landsbygden och t.ex. driva sitt lilla jordbruk med en kompletterande sysselsättning. Jag tog också upp avdragsrätten som har oerhört stor betydelse för att detta skall fungera. Vi vet att de föreliggande skatteförslagen innebär ett dyrare boende. Känner inte statsrådet en oro för de effekter som de föreslagna ändringarna kan komma att få just för landsbygdsboendet och för den betydelse detta har för regionalpolitiken? Jag hoppas att statsrådet också kan ge ett svar på hur hon tänker sig att lösa de beredskapsproblem som kommer att uppstå om de föreliggande förslagen kommer att genomföras.

Fru talman! Jag skall börja med att kommentera Kjell-Arne Welins fråga om arbetslivsfonden, eftersom jag inte hann med det i mitt förra inlägg. om, och avger förslag om hur arbetslivsfondens medel skall användas och dess organisation skall se ut. Det kommer att innebära lämplig organisation och tillämpningsföreskrifter. Tanken med uppdraget till arbetslivsfonden är att medlen skall användas för arbetsmiljöförbättrande åtgärder och rehabilitering. Detta kommer också att föreslås när regeringen återkommer till riksdagen med sitt förslag. Kjell-Arne Welin var också inne på arbetslinjen i socialförsäkringen. Även här återkommer vi till riksdagen i höst med förslag. Sedan till frågan om arbetstiderna. Där vill jag först kommentera det sista som Gunilla André var inne på. Jag sade att vi har en av världens bästa arbetsmarknader, och det vidhåller jag. Det är en oerhörd skillnad mellan en arbetsmarknad där 86 26 av befolkningen deltar i arbetslivet och en arbetsmarknad där endast mellan 40 och 60 96 får finnas med ute på arbetsmarknaden. Det är skillnad på å ena sidan länder i Europa med en arbetslöshet på mellan 6 och 10 96 — ja, det finns t.o.m. regioner med en arbetslöshet på 25 40 90 — och å andra sidan ett land som har 1,4 96 i genomsnitt. Vi talar här så att säga om olika divisioner. Detta betyder inte att jag inte är orolig för de problem som finns på vår arbetsmarknad, när det gäller brister i dess funktionssätt m.m. Gunilla André frågar om vi kan fördela produktivitetsökningen lika mellan arbetstid och konsumtion. Detta förutsätter att vi får en ordentlig produktivitetsutveckling. Det pågår också en diskussion om att vi faktiskt gör en fördelning mellan arbetstid och konsumtion. Gunilla André frågar också om inte sextimmarsdagen är en rättviseoch hälsofråga. Jo, jag tycker att det är så. Nu har vi i den socialdemokratiska regeringen gjort den bedömningen att vi skall ge förtida stöd till småbarnsföräldrar — därav den förlängda föräldraförsäkringen. Och enligt min uppfattning är det också riktigt att vi ger möjlighet till den sjätte semesterveckan för att skapa rättvisa på arbetsmarknaden mellan dem som faktiskt finns inom de svåraste och tyngsta yrkena och har den kortaste semestern, och dem som har sex veckors semester. Därav detta förslag. Vidare frågar Gunilla André om jag tror att det är möjligt att genomföra sextimmarsdagen nu. Jag tror inte det. Enligt min mening har vi inte möjlighet att införa en generell sextimmarsdag förrän vi får en ordentlig produktivitetsutveckling, och jag tror inte att det är möjligt att, med de åtaganden vi redan har gjort, börja genomföra en generell större arbetstidsförkortning före mitten på 1990-talet. Ulla Orring talar om att de regionalpolitiska insatserna inte fungerar bra. Jag tycker att Ulla Orring har fel. Enligt min uppfattning fungerar de regionalpolitiska insatserna bra. Det finns säkert inslag här och var i olika län och regioner som ger anledning till påpekanden om att vissa saker inte har fungerat efter bästa mönster. Men i huvudsak kan vi enligt min mening säga att de regionalpolitiska insatserna fungerar bra. När det gäller styrningen har vi t.ex. i regeringskansliet en statssekreterargrupp som arbetar för att samordna olika verksamheter inom regeringskansliet. I fråga om Umeå universitet kanske jag ändå skall poängtera att vi, för inte alltför länge sedan, satsade en hel del pengar på UMINOVA, vilket är en utomordentligt viktig arbetsmarknadsoch regionalpolitisk insats, kopplad till Umeå universitet. Nu till frågan om kvinnornas möjligheter till utveckling på arbetsmarknaden. Inom kort kommer jag att lägga fram direktiven till en utredning om kompetensutvecklingen på arbetsmarknaden. Syftet med denna utredning är bl.a. att ge möjlighet till en ökad kompetens för alla på arbetsmarknaden, denna möjlighet skall inte bara gälla dem som har den från början högsta utbildningen. Till Anders G Högmark vill jag säga att det är bra att vi är överens om att det inte är ett nollsummespel det är fråga om. Det är viktigt att man inte lyfter medel på så sätt att man måste ta dessa från den ena regionen till den andra — så att det alltså blir likt ett balansbräde. Det handlar i stället om att vi får en utveckling av produktiviteten. Detta gäller förutom i ett avseende. Vi måste nämligen enligt min uppfattning fortsätta på den väg som vi har startat, vilket innebär att vi lyfter av storstadsregionerna en hel del av tjänsteföretagsutvecklingen. Vi måste således dra nytta av den starka expansionen i storstäderna, så att den kommer de andra regionerna till del. På detta område har vi hitintills fått ut mellan 500 och 700 arbetstillfällen inom olika delar av tjänsteföretagssektorn. Detta arbete kommer att fortsätta. När det gäller EG kan man nog tala om två olika diskussioner i fråga om regionalpolitiken och EG. En av diskussionerna behandlar frågan om ifall vi skall nyttja EG:s regionala fonder, eller om vi skall bedriva en egen regionalpolitik. Och det är klart att om vi skall nyttja EG:s struktur och regionala fonder, då kommer vi att vara underordnade de direktiv som EG vill sätta upp. Däremot finns det inget som talar emot att vi skulle kunna bedriva en nationell, egen regionalpolitik med tyngdpunkten på infrastrukturinsatser, såsom vi har bestämt. Jag går nu över till frågan om glesbygdsförslagen och vad vi gör av dem. Dessa förslag behandlar flera olika nivåer. När det gäller de förslag som rör den nationella nivån kommer dessa att vägas in när vi skriver den regionalpolitiska propositionen, och därför kommer de också att finnas med i det förslaget.
Fru talman! Statsrådet försvarar — självfallet, höll jag på att säga — det förslag som vi så småningom skall få här i riksdagen. Det har aviserats till december, enligt propositionsplanen. Det skall då komma ett förslag om sex veckors semester. Man skall se det som en fråga om rättvisa mellan olika grupper på arbetsmarknaden. Men är det inte så, statsrådet Thalén, att vissa av arbetsmarknadens parter har kommit överens om att i stället för konsumtionsökning göra ett uttag i längre ledighet, medan andra grupper har gjort andra prioriteringar. Det är detta som ligger bakom det faktum att olika grupper har olika långa tider för sin semester. Om vi låter detta fortsätta, så kommer vi alltid från samhällets sida att i efterhand behöva justera de överenskommelser som gjorts mellan arbetsmarknadens olika organisationer. På det sättet skjuter man denna fråga om förkortad daglig arbetstid ytterligare framför sig. Vi kommer aldrig ikapp på det här viset. När det gäller fördelningen mellan arbetstidsförkortning och ökad konsumtion sade statsrådet att diskussionen om fördelningen pågår. Det skulle vara intressant att få veta var denna diskussion pågår som mest, vilka som diskuterar och hur många kvinnor som är med och diskuterar denna fråga rörande fördelningen. Regeringen kommer tillbaka till riksdagen, såsom riksdagen beslutade
Fru talman! Statsrådet Ingela Thalén tycker att de regionalpolitiska insatserna fungerar bra. Jag tycker dock inte att de fungerar så bra att vi kan känna oss nöjda med det förhållande som råder i landet. Om man åker runt i inlandskommunerna i Norrlandslänen så talar de tomma husen sitt tysta språk. Vi får inget gott land om det inte råder regional balans. Det behövs många insatser för att främja inlandets utveckling. En första förutsättning för goda levnadsförhållanden i inlandet är att det finns tillräckligt många människor kvar. Här spelar kvinnorna nyckelrollen. Det förhållandet att det är 19 000 färre kvinnor än män i Norrlandslänen tyder på att det råder obalans. Denna fråga måste statsrådet ta på strängt allvar. Kvinnor i mansdominerade yrken har svårare än männen att avancera. Vi saknar jämställdhetsrådet, vi saknar mer av ”action” i det jämställdhetsarbete som pågår för att lyfta fram kvinnorna så att de får samma möjligheter, som männen, och framför allt kanske bättre möjligheter, så att de unga kvinnorna stannar kvar i dessa områden. Vi behöver ytterligare medel för Norrlandsoperan, så att den får råd att resa runt. Det ingår nämligen i Norrlandsoperans uppgifter att turnera i Norrland. Detta har man nu inte råd med, eftersom Norrlandsoperan inte har tilldelats medel i samma omfattning som nationalscenen här i Stockholm. Det som framför allt är viktig på detta område är frågan om kommunikationerna. Rubba inte på reseavdragen! Då töms inlandet kvickt. Det är järnvägar vi slåss för, och det är flyg vi behöver. Vi måste från Norrlandslänen kunna nå ut på marknaden — detta är särskilt viktigt för att befolkningen i de norra delarna av vårt land skall kunna överleva. För detta behövs regional balans. En sådan är alltså väldigt viktig för en överlevnad.
Fru talman! Jag delar statsrådets uppfattning att det är utomordentligt positivt om de mindre orterna och även den rena landsbygden får ett ökat antal tjänsteföretag. Tjänsteföretag behövs över hela Sverige. Utvecklingen skulle förmodligen ha varit ännu bättre — inte minst på de små orterna — om socialdemokraterna hade haft litet större intresse av att avreglera de offentliga vårdoch servicemonopolen. Jag tror att vi hade fått en väldig skara av tjänsteföretag då.

Detta är ytterligare ett argument, fru talman, för ett uppbrytande av de offentliga vårdoch servicemonopolen. Det har varit mycket tyst angående reseavdragen — inte från oppositionens sida här i kammarn, men från statsrådets sida. Man kan göra tolkningen att regeringen, trots att den känner till dessa problem, avser att i kammaren köra det förslag i botten som innebär radikalt försämrade villkor för hundratusentals hushåll. Eller har man insett det både sakligt och politiskt omöjliga i att presentera en sådan politik, så att man väljer tystnaden i kammaren i dag? Vore det sista alternativet det riktiga, har faktiskt både verkligheten och oppositionen haft en hälsobringande effekt på regeringen.
Fru talman! Jag frågade arbetsmarknadsministern om en del saker i mitt anförande. Bl.a. frågade jag hur arbetslivsfonden skall användas. Jag vet också att regeringen skall komma tillbaka till riksdagen.med en redogörelse för hur regeringen avser att använda pengarna. Jag trodde att regeringen kanske redan i dag hade någon uppfattning om hur pengarna borde användas, och därför fann jag frågan vara berättigad. Jag ställde bl.a. frågor om hur samordningen går till mellan de tre grupper som arbetar inom arbetsmiljöområdet, och hur en bredare allmänhet skall kunna ta del av det arbete som fortlöper där. Det kan vara av intresse för många att veta litet grand om vilka slutsatser som kan väntas från resp. grupp. Jag frågade också hur den slutliga redovisningen skall gå till, om den kommer i form av SOU eller på något annat sätt som gör att allmänheten och riksdagspartierna kan ta del av arbetets slutsatser. Det är viktigt att vi alla känner till och kan ta del av den dokumentation som kommer att färdigställas. Jag ställde slutligen också en fråga om varför regeringen inte drar nytta av de erfarenheter man har av de försöksprojekt av rehabiliteringskaraktär som har pågått, t.ex. Trelleborgsprojektet. Vid utvärdering har man sett att det har gett utomordentligt stora vinster, såväl mänskligt som ekonomiskt. Då var min fråga: Varför tar regeringen inga initiativ utifrån de erfarenheter som gjorts vid de här projekten?

Fru talman! Anders Högmark, och jag tror även Gunilla André, var inne på att man i den offentliga sektorn borde släppa in mer privata alternativ. Då skulle kvinnorna kunna frigöras och därmed skulle kompetensutvecklingen för kvinnor underlättas och gå snabbare. Det skulle då vara den privata verksamheten som skulle stå för denna positiva utveckling. Jag vill bara nämna hela handelsområdet och hotelloch restaurangområdet för att få en ungefärligt jämförbar bild av deltider, kompetensutveckling m.m. när det gäller kvinnosysselsättningen. Man kan inte påstå, i varje fall finns inga statistiska belägg, att hela handelsområdet ur tjänstgöringsoch tjänstetidssynpunkt skulle vara så mycket bättre. Därmed inte sagt att jag inte tycker att det är riktigt att man skall erbjuda kvinnor mertid om de önskar detta. Det pågår en lång rad projekt och mycket aktivt arbete mellan de anställ das organisationer, landstingen, arbetsförmedlingarna och länsarbetsnämnderna när det gäller just att minska deltiderna. Vi har begärt att få en redovisning av hur detta går, och om vi inte är nöjda med det resultat man har kommit fram till, kommer vi att gå in med ytterligare åtgärder för att sätta fart på arbetet med att minska ner deltidsarbetslösheten. Jag håller med Ulla Orring om att det är oerhört viktigt att vi har grundläggande goda kommunikationer, att vi har bra förutsättningar för utbildning och kompetensutveckling, inte minst för kvinnor. Jag håller också med om att vi skall ha goda förutsättningar för kultur och fritid. Sedan måste vi alltid få möjlighet att diskutera hur mycket i kronor och ören man varje budgetår skall sätta av på dessa olika delar. Vart och ett av de här budgetåren är inte det sista i en kedja i ständig utveckling. Jag hävdar fortfarande att den regionalpolitik som hitintills har förts av den socialdemokratiska regeringen har lyckats vrida den regionala balansen åt rätt håll under de år som vi har arbetat med en aktiv regionalpolitik. Till Ingvar Eriksson och Anders Högmark skall jag säga att det inte har varit min avsikt att iaktta någon talande tystnad, om jag får använda det uttrycket, när det gäller reseavdragen. Jag tror att jag inledningsvis nämnde att det har förts en intensiv debatt om ekonomi och skatter i kammaren. Som ett inslag i den debatten fanns också detta. Jag konstaterar att både reseavdragen och kvittningsdiskussionen är föremål för en ordentlig genomgripande diskussion inom ramen för ekonomioch skattediskussionen. Jag är fullt medveten om betydelsen av att människor som bor i glesbygd får chans att åka till och från sina arbeten och att dessa människor i många fall har bilen som enda kommunikationsmöjlighet. Jag är också fullständigt medveten om att den regionala aspekten, beträffande reseavdrag och andra inslag i skattereformen, skall väga tungt när man skriver ihop ett skatteförslag. Men jag trodde att vi var ordentligt överens om att man, om man skall genomföra en ordentlig skattereform, som är riktig och hållbar, inte kan utgå från detaljerna och delarna först, utan man måste utgå från den grundläggande överblicken, från den grundläggande helheten innan man skriver de olika delarna. Som jag tidigare har sagt tycker jag faktiskt att vi har all anledning att vara nöjda med läget på den svenska arbetsmarknaden. De bedömningar som nu kan göras när det gäller framtiden ser ganska ljusa ut. Arbetsmarknadsverkets senaste prognos, byggd på de uppgifter som lämnats från ca 5 000 arbetsgivare, presenterades nu i veckan. Den pekar på en fortsatt hög efterfrågan av arbetskraft till industrin. Även om detta i sig inte leder till direkta sysselsättningsökningar, gör en ökad rörlighet och hög frånvaro att efterfrågan på arbetskraft också blir hög i framtiden. Man räknar med att sysselsättningen kommer att öka, även om utvecklingen blir något lugnare, och vi kommer att få behålla vår låga arbetslöshet under den period som vi nu överblickar. Med det här riksdagsåret, som vi alldeles nyligen har börjat, står vi inför en lång rad mycket spännande arbetsuppgifter på arbetsmarknadsoch regionalpolitikens område. Regeringen kommer att lägga en rad förslag, dels om frågor som rör arbetsmarknadens utbudspolitik, dels frågor som rör arbetslinjen i socialförsäkringen. Vi kommer med förslag om arbetslivsfonden. Som jag tidigare nämnde är jag i färd med att utforma direktiv för kompetensutvecklingsområdet. Även detta kommer, när utredningen är klar, så småningom att resultera i förslag som kommer att hamna på riksdagens bord. Det kommer förslag om förbättringar av flyktingmottagandet och om en sjätte semestervecka. Arbetsmiljökommissionens arbetstid sträcker sig fram till halvårsskiftet nästa år. Det betyder att det här riksmötet inte kommer att få något slutresultat från kommissionen. Däremot är avsikten att kommissionen under hand skall lägga ett antal förslag, varav utbudsfrågorna är ett, arbetslinjen i socialförsäkringssystemet ett annat. Dessa är väckta i arbetsmiljökommissionen. Slutligen kommer naturligtvis också regionalpolitiska kommitténs betänkande att resultera i ett förslag. Allt detta är till för att öka människors möjligheter att delta i arbetslivet, och det är en av den socialdemokratiska regeringens centrala uppgifter. Det är nu i 80-talets allra sista år som vi har möjlighet att lägga grunden för det som i regeringsförklaringen kallas för ”det goda arbetets årtionde”.

Fru talman! Det känns bra att ha ett kvinnligt statsråd närvarande i kammaren i dag, speciellt vid en debatt om det område som jag tänker beröra, nämligen regionalpolitiken ur kvinnoperspektiv. Trots det för hela landet gynnsamma sysselsättningsläget kan vi konstatera att de unga flickorna fortsätter att flytta från sina hemorter i glesbygden. Något måste ha gått snett i samhällsplaneringen. Detta beror bl.a. på den ensidiga arbetsmarknaden och en bristfällig social miljö. Det finns få möjligheter till rimliga fritidsaktiviteter som är anpassade till flickors och kvinnors intressen, t.ex. olika typer av kulturaktiviteter. Den hittillsvarande regionalpolitiken har inte med tillräcklig kraft kunnat hejda denna negativa utveckling. Kvinnors rätt till utbildning och arbete inom rimligt avstånd från hemorten har ännu ej formulerats som en politisk målsättning. Denna målsättning måste hävdas och sättas på pränt, inte bara utifrån jämställdhetsaspekten att både kvinnor och män har rätt att leva kvar i de delar av Sverige som även kallas skogslänen. Den framtida regionalpolitiken måste också förses med kvinnliga förtecken och få en helt annan profil än i dag. Den framtida utvecklingen av samhället bygger på att förutsättningar för en självständig utveckling och ett eget liv skapas, inte bara för männen utan även för kvinnorna. Social gemenskap kommer att vara en stark drivkraft när det nya informationsoch kunskapssamhället utformas. Mänskliga vär den och miljö kommer att stå i centrum. Med andra ord kommer kvinnliga värden att bli styrande i 90-talsdebatten. Utbildningens och kulturaktiviteternas roll för samhällsutvecklingen har uppmärksammats alltmer under senare år. Med förbättrad materiell levnadsstandard och ökad fritid, ökar efterfrågan på kulturutbudet vid val av bostadsort. Utbildningsmöjligheterna och den kulturella miljön är mer styrande vid val av bostadsort än någon gång tidigare. Slutsatsen är att kulturlivet måste lyftas fram i de regionalpolitiska diskussionerna, speciellt i ett kvinnoperspektiv. Staten och kommunerna måste tillsammans skapa möjligheter att stimulera lokala kulturaktiviteter genom att förstärka föreningslivets möjligheter till lokala kulturyttringar. Det måste i framtiden vara lika självklart att satsa på kvinnlig kultur och idrott som det i dag är att bygga ishockeyrinkar och jaktskyttebanor.

De tekniska förändringar som väntas under 1990-talet kan komma att påverka kvinnorna mycket mer negativt än männen. Uppdelningen i en manlig och en kvinnlig eller, som man också kan säga, en privat och en offentlig arbetsmarknad skapar problem framför allt på orter med ensidigt näringsliv. I skogslänen har företagen på många orter med traditionell manlig industri svårt att rekrytera kvalificerad arbetskraft på grund av bristen på jobb åt de medflyttande. För att de framtida lokala arbetsmarknaderna i skogslänen skall fungera väl krävs att såväl kvinnan som mannen i en familj kan få ett lämpligt arbete. En del åtgärder i strävandena att skapa regional balans bygger inte enbart på regionalpolitiska utan även på mer allmänpolitiska målsättningar. Det handlar också om attitydförändringar och omvärdering av en livsstil. Här kan nämnas några: För det första måste det bli mindre könsrollstänkande vid utbildningsoch yrkesval. Flickors och pojkars val av utbildning är en direkt återspegling av dagens tudelade arbetsmarknad. Flickor dominerar inom vård, omsorg, kontor och konsumtion, medan pojkarna väljer mer tekniska utbildningar. Om nuvarande utbildningsval inte förändras radikalt kommer den könsrollsuppdelade arbetsmarknaden att bestå under lång tid i framtiden. Detta kommer att göra det ännu svårare för oss i glesbygden. För det andra är det viktigt att försöka skapa ett mångsidigt näringsliv. Särskilda åtgärder bör vidtas för att gynna kvinnliga företagare i glesbygden, t.ex. genom utvecklingsfonderna. För det tredje är en fullt utbyggd barnomsorg ett måste även i skogslänen. För det fjärde måste bättre kommunikationer skapas för att underlätta pendling mellan mindre orter och centralorter. För det femte är det viktigt att vi får en decentralisering av utbildningen. Vi vet att ju närmare man har till utbildningsplatsen, desto större är benägenheten att söka sig till olika utbildningar. Detta gäller speciellt kvinnor, som ofta också måste tänka på dubbelarbete i hemmet med barn och hushåll. För det sjätte är arbetstidsdiskussionen viktig för oss kvinnor i skogslänen. Arbetsresorna är ofta långa. Vid sidan om diskussionen om sex timmars arbetsdag förs därför även diskussioner om mer flexibel arbetstid. Dessutom är det fortfarande så, att en stor del av kvinnorna arbetar deltid eftersom arbetsmarknaden i glesbygden ofta är anpassad till män med heltidsarbete. Kvinnorna hänvisas till de yrkesområden som fortfarande tyvärr har alldeles för många deltidsanställningar, t.ex. inom vård och omsorg. Det finns andra stora frågor som debatteras i samhället i dag. Det gäller skatterna, och det är bostadspolitiken, som inte enbart handlar om boendekostnaderna utan även om den sociala boendemiljön. Vi har vidare diskussionen om EG-anpassningen och hur denna påverkar kvinnorna i skogslänen. Det är flera omständigheter som på något sätt kommer att påverka oss kvinnor i skogslänen — men frågan är hur. Mycket av detta handlar egentligen om att vi måste förändra våra attityder. Kvinnornas situation i skogslänen måste diskuteras på allvar, och deras rätt till ett eget liv måste finnas med i den regionalpolitiska målsättningen. Fru talman! Det får inte vara så, som det är och har varit, att liksom storstaden har kommit att bli norm för ”samhället”, är mannen normen för ”människan”. Det är de dominerande som anger tonen i alla samhällen. De! dominerande i det svenska samhället är medelålders män i medeloch överklass, bosatta i storstäderna.

Fru talman! Den koncentrationspolitik som har förts i Sverige har inneburit en allt starkare centralisering av såväl befolkning som bebyggelse och näringsliv. Denna centralisering har givit till följd att klyftorna har ökat såväl mellan som inom de olika regionerna. De som hårdast har drabbats är landsbygden och de mindre och medelstora orterna. Befolkningsomflyttningen har fått till följd att vi har kommit att få en alltmer snedvriden ålderstruktur i olika delar av landet. Det är framför allt de unga människorna som har flyttat i väg till de expanderande för att inte säga i många fall överhettade storstadsregionerna. Där har de kunnat erbjudas utbildning liksom arbete, ofta av mycket kvalificerad art. Detta innebär också att vi i många fall har fått en stor kompetensförsvagning av områdena utanför koncentrationsorterna, vilket i sin tur i en förlängning gör att problemen och ojämlikheterna i detta avseende förstärks eller tar en annan form, t.ex. när det gäller möjligheterna att få tillgång till kapital för investeringar i de olika områdena. För oss inom centerpartiet är det givetvis en självklarhet att hela landet skall kunna utvecklas. Skall vi klara av detta krävs det att handlande och agerande får ett allt större inslag av decentralisering. Om vi vill uppnå målet att hela Sverige skall vara i balans krävs det också att vi tar till oss mer av småskalighet, ett nytänkande med inslag av okonventionella lösningar och liknande. Det krävs också att befolkningsomflyttningarna stoppas från de utsatta regionerna, och att vi får en återflyttning till de områden och regioner som hittilldags har åderlåtits. Detta är ett livsvillkor för att dessa regioner på kort sikt skall överleva, men också utvecklas på lång sikt. Det är viktigt att så sker för att de regioner som i dag är drabbade av den snabba och växande koncentrationen skall kunna få hjälp. En levande landsbygd och en fungerande storstadsmiljö är inte motsatser till varandra utan två storheter av lika värde, vilka måste gå hand i hand och vara i balans för att vi sammantaget skall få en positiv utveckling av hela landet. Olika beslut av skilda myndigheter hotar att ytterligare utarma den arbetsmarknad och det serviceutbud som finns i landsbygdsoch glesbygdsområdena. Ett exempel, som med all önskvärd tydlighet pekar på detta, är beslutet om att överföra folkbokföringen från församlingarna till de lokala skattemyndigheterna. Beslutet innebär att ungefär 2 200 arbetstillfällen försvinner från församlingarna, vilket i första hand drabbar kvinnor på landsbygden. Neddragningar och inskränkningar av skilda slag som måste till för att man skall kunna komma till rätta med dessa problem uti i de olika regionerna tar tid att genomföra och resurser från det som man egentligen borde ägna sig åt, dvs. skapa en positiv utveckling och en positiv framtid för dessa regioner. Vi vet att tillgången till god utbildning ofta är helt avgörande för en regions möjligheter till en positiv framtid. De kunskapsintensiva verksamheterna är i dag de mest expansiva. Struktur och lokalisering av utbildningsnätet måste ses som en än viktigare del i det regionala arbetet. De små högskolornas betydelse kan i detta sammanhang inte överskattas. Själv hade jag för några veckor sedan förmånen att närvara när det senaste tillskottet bland dessa högskolor invigdes, nämligen högskolan Karlskrona-Ronneby. Det kan inte heller nog understrykas hur betydelsefullt man ifrån regionens sida ser på det positiva i att numera ha en egen högskola. Den kommer givetvis att spela en betydelsefull roll i det arbete som pågår inom regionen för att skapa bättre framtidsförutsättningar, och dess roll som motor för nya verksamheter kommer att bli mycket betydelsefull. Satsningar av den här typen måste drivas vidare runt om i de olika regionerna. När man talar om att vi vill ha ett Sverige i balans och en livskraftig landsbygd får man inte glömma bort kommunikationssidan. Detta har tidigare diskuterats här i dag, men jag vill understryka vikten av att medel förs ut till länen så att vägstandarden och vägunderhållet kan bli bättre. Järnvägskommunikationerna måste också förbättras, och vi måste se till att ta till vara de resurser vi i dag har när det gäller järnvägslinjer, som i många fall utnyttjas på ett mycket dåligt sätt. Den resurs som redan finns där utnyttjas inte. Den regionalpolitiska kommitténs förslag presenterades för ungefär en månad sedan. I de geografiska prioriteringar som man där föreslår är det speciellt tre regioner som ägnas speciellt intresse, inlandet, Bergslagen och sydöstra Sverige. Jag är mycket glad över att den sydöstra regionen av vårt land visas detta intresse. Det rör sig om ett område där situationen i dag på många sätt är bekymmersam. Utflyttning, befolkningsminskning och minskad sysselsättning har här — liksom på många andra håll i glesbygden — blivit en del av vardagen. Under senvåren gjordes det en länsuppvaktning från Blekinge län med förslag till åtgärder och stimulanser för att ge regionen möjligheter att fortsätta sitt arbete för att skapa en bättre framtid. Det är viktigt att i detta sam manhang peka på den breda, för att inte säga totala, uppslutning som finns i länet, hos dess invånare, kommuner, organisationer etc. för att detta initiativ skall nå ett positivt resultat. Det är med stort intresse och förväntan som vi alla ser fram emot regeringens svar och fortsatta handlande i anledning av denna uppvaktning. Viljan, initiativ och idéer finns i regionen, men det är just hjälp med resurser som det i första hand är behov av. Jag vill också ta tillfället i akt att något belysa en fråga av en helt annan art. Jag har från olika håll fått samstämmiga uppgifter om att det trots att det råder högkonjunktur och full fart på arbetsmarknaden finns stora svårigheter på en del håll i vårt land. Många kvinnor står i dag utan arbete, trots att de på alla möjliga tänkbara sätt gör allt vad de kan för att komma in på arbetsmarknaden. Dessa problem möter vi vanligtvis i landsbygdsoch glesbygdsregioner, dvs. i de regioner som ligger utanför de expansiva. Det är viktigt att detta förhållande ses över och att, om så skulle visa sig behövas, speciella resurser tas fram för att även dessa kvinnor skall få tillgång till arbete, något som ju egentligen är deras fulla och självklara rätt. En levande landsbygd med ett vitalt och differentierat näringsliv, fungerande service och öppna landskap har en stor betydelse för långt fler än dem som är direkt bosatta och verksamma på landsbygden. Landsbygden har kvaliteter som måste tas till vara och utvecklas till gagn för hela Sveriges befolkning. Hittills har samhällsutvecklingen givit till följd att landsbygden och dess tätorter alltmer har utarmats. Om vi vill ta till vara landsbygdens resurser och utvecklingsmöjligheter måste landsbygden på ett mera rättvist sätt få sin del av de resurser som samhället satsar på utveckling och infrastruktur. Det måste bli en självklarhet att vi, oavsett var vi bor i landet, har likvärdiga levnadsvillkor med tillgång till arbete, bostäder, utbildning, service, kultur etc. Skall vi klara detta krävs det att statsmakterna i sin planering tar en större hänsyn till de speciella förhållanden som så ofta råder på landsbygden. Förutsättningarna är olika, vilket i sig är bra. Det ger förutsättningar för mångfald och differentiering och skall således ses som en nationell tillgång.

Fru talman! Efter mitt första år i riksdagen känns det bra att komma tillbaka och ta itu med ett nytt riksdagsår och med att arbeta för vårt län, Västerbotten, och för inlandet i södra Lappland. Västerbottens län har nyligen avslutat en kampanjvecka här i Stockholm med tema Västerbotten, det kompletta länet. Allt i syfte att många fler skulle upptäcka oss. Men vi ville även fästa uppmärksamheten på att Västerbotten är ett län som det är värt att satsa på. Jag vågar påstå att det blåser friska vindar där uppe. Det finns en stark framtidstro. Med kunskapens hjälp och med den nya tekniken kan vi påverka utvecklingen. De många satsningar som gjorts på Umeå universitet och högskola visar att inte heller vi är bortglömda. Nyligen har socialstyrelsen hos regeringen föreslagit att Umeå skall få en regional enhet för tillsyn inom hälso-, sjukoch tandvården. Med glädje hälsar vi denna enhet välkommen. Vår förhoppning är att ytterligare förslag skall presenteras vårt län. Vi har så mycket att erbjuda för en god livsmiljö. Vi hoppas att de 300 milj.kr. till regionala kultursatsningar skall ge ett bra utfall. Det finns kommuner som tyvärr saknar bio. Vi behöver stöd för barnoch ungdomskulturen, där folkrörelserna utgör en stor tillgång. Vi behöver speciella insatser för kvinnokulturen. Att åka ut på möten i byarna och träffa människorna är alltid stimulerande. I år har det känts extra bra. Kampanjen Landsbygd 90 har gett människorna en ny framtidstro. Nu går man samman och bygger föreningsgård och affär som i byn Knaften och hyreshus som i Rusksele, två byar i Lycksele kommun. Många skolor är nedlagda. Nu kommer i stället kravet på dagis, på minidagis som har blivit ett kärt begrepp där uppe. När striden om vårdnadsbidraget avgjordes sade vi socialdemokrater att även barn och föräldrar i glesbygd skall ha rätt till en god barnomsorg. Vi sade även att kvinnorna i glesbygden vill arbeta. Det är därför de har skaffat sig en utbildning. Rätt till ett arbete och därmed till ekonomiskt oberoende är den största jämställdhetsreformen. Den måste få gälla även för kvinnorna på glesbygden. För barnen är det en stor jämlikhetsreform att de får vistas på daghem med pedagogiskt utbildad personal. Nog vågar vi från socialdemokraterna påstå att vi tänker på de små och svaga i samhället, även i glesbygd. Fru talman! Även om det blåser nya friska vindar finns det orosmoln. Precis som många andra har sagt här i dag har inlandskommunerna vikande befolkningssiffror och ett stort kvinnounderskott. Det gäller främst unga kvinnor. Detta utgör ett stort hot för fortsatt utveckling i framtiden. Länsarbetsnämnden i Västerbotten har nyss startat fyra projekt, Anna du kan väl stanna, som skall pågå under tre år. Det gäller de fyra små kommunerna Åsele, Dorotea, Malå och Storuman. Det vore fel att hålla med Ulla Orring här och säga att inget görs. Regionalpolitiken går åt rätt håll, men det behövs mycket kraft för att kunna genomföra den. Nu räcker det inte med att förmå flickorna att stanna kvar. Vi behöver ett tillskott av nya flickor utifrån. Det finns många som kan tänka sig att flytta upp. Det fick vi belägg för under Västerbottensveckan. Många flyttar söderut med samhällets hjälp, och samma hjälp måste erbjudas dem som flyttar i andra riktningen. De unga kvinnorna måste få räknas som nyckelpersoner. Vi har en underbar natur där uppe. Oroande är dock att när det gäller de naturvärden som vi besitter, naturreservat med fjällnära skogar och de outbyggda älvarna, pågår ständigt diskussioner om omprövningar — för sysselsättningens skull. Sysselsättningsoch bevarandeintressen ställs mot varandra. Jag vågar påstå att människorna där uppe älskar sin natur och vill bevara den, men på grund av sysselsättningsproblem tvingas de ompröva sina bevarandeintressen. Fanns det tillräckligt med arbetstillfällen, skulle vi aldrig behöva leva med dessa diskussioner. Laisvallprojektet är det senaste i raden, där Boliden Mineral vill torrlägga sjön Laisan för att utvinna sjömalm. Laisälven är det största biflödet till Vindelälven, och båda älvarna är skyddade enligt naturresurslagen. Alla dessa naturvårdsområden och reservat skyddas till förmån för svenska folkets intresse av rekreation, för forskning och vetenskap och för våra barn och barnbarn i framtiden. Menar vi allvar med det som utnämnts till riksintresse, måste människorna få annan sysselsättning än att bruka naturtillgångarna, såsom ofta har skett där uppe. I annat fall blir det svårt att i framtiden kunna hävda skyddet för dessa riksintressen. Här har alla ett ansvar — inte bara staten, utan även de privata företagen. Låt den fria konkurrensen inom den privata tjänstesektorn få utslag även i Norrlands inland, inte bara i de stora städerna. I stället för storstadsetableringar borde man kunna göra en spridning över hela landet. Datoriseringen passar utmärkt vid långa avstånd, eftersom den inte är bunden vid vissa miljöer. Redan nu finns det många olika regionalpolitiska stödformer för nya etableringar. I den regionalpolitiska kommitténs betänkanden finns ytterligare förslag, bl.a. till mjuka ”investeringar”. Som arbetsmarknadsminister Ingela Thalén sade har regionalpolitiken på senare tid inriktats mot förbättrad infrastruktur. Allt detta banar väg för att den privata tjänstesektorn skall få möjlighet att utvecklas även i våra landsdelar. Det är bara att komma upp. Vi har arbetskraft som är villig att börja arbeta i de nya företagen.

Fru talman! Jag är väl en sådan här medelålders manlig person från storstadsområde som Sinikka Bohlin talade om alldeles nyss. Jag skulle gärna vilja kommentera samma typ av problem som föregående talare har behandlat, fast ur storstadens perspektiv. Stockholmsregionen är på många sätt ett mycket fint område att bo i, inte minst en strålande vacker dag som den vi nu upplever. Jag brukar hävda att det här är världens finaste storstadsområde att leva i, för oss som vill leva i ett sådant område. Bakom all den skönhet som finns i Stockholmsregionen, har vi dock många allvarliga problem. De problem som vi brottas med är på något sätt spegelbilden av de problem som har redovisats från Norrlands inland. De har att göra med den obalans som finns på arbetsmarknaden i Sverige. I Stockholmsregionen kommer det till uttryck i en mycket stark expansion, framför allt koncentrerad till området mellan centrala Stockholm och vår storflygplats Arlanda. Var och en som brukar resa den här sträckan med buss — många i den här kammaren gör det regelbundet — ser vad som händer. Det är en enorm tillväxt av arbetsplatser. Detta är delvis roten till de tre kriser som Stockholmsregionen upplever i dag — bostadskrisen, vårdkrisen och miljökrisen. Den kraftiga efterfrågan på arbetskraft som expansionen innebär i vår region ledde från början till en omfattande inflyttning. Nu har vi inte den inflyttningen längre. Detta faktum brukar ibland anföras som något slags framgång för regionalpolitiken. Det är inte en framgång för regionalpolitiken, utan ett misslyckande för bostadspolitiken. Anledningen till att inflyttningen till Stockholmsregionen har bromsats är nämligen inte att arbetsplatserna har flyttat till Norrlands inland, utan att ingen människa kan få någonstans att bo i Stockholm. Vi har således fått en bostadskris av mycket allvarliga mått. Bostadskrisen slår mot dem som skulle behöva flytta hit. Den slår också mot befolkningen här, inte minst mot ungdomen. Det är mycket svårt att få en bostad om man inte har kontanter eller kontakter som kan ordna det. Det här är ett problem som har funnits under en längre tid och som bara blir värre. En annan effekt — man kan kalla det den kombinerade effekten — av en överhettad arbetsmarknad och en kris på bostadsmarknaden är att vi drabbas av arbetskraftsbrist i den här regionen. Den slår mot de känsligaste sektorerna. Den slår mot vården och mot kollektivtrafiken. En huvudorsak till de långa ringlande vårdköerna i Stockholmsregionen är inte att landstingspolitikerna inte skulle anslå tillräckligt mycket pengar, utan att det inte går att få folk att utföra vårdarbete. Detta leder till köer inom vården och barnomsorgen. Det leder till en hantering i åldringsvården som jag egentligen inte tycker anstår ett civiliserat land. Ett annat område som drabbas på grund av rekryteringssvårigheter i en överhettad arbetsmarknad är kollektivtrafiken. Det går inte att få en tillfredsställande försörjning eftersom man bl.a. inte får tag på personal. Kombinationen av en överhettad arbetsmarknad, en koncentration av arbetstillfällena till de centrala och norra delarna av regionen och en dåligt fungerande kollektivtrafik gör att bilismen växer. Den växande bilismen skapar växande miljöproblem i regionen i form av ökande luftföroreningar, försurning. Våra historiska minnesmärken vittrar sönder och luften är hälsovådlig att andas. Dessutom innebär det expansionstryck vi har att många av våra omistliga grönområden hotas att byggas igen. Fru talman! Detta är en allvarlig situation. Stockholm är förmodligen världens finaste storstadsområde att leva i. Men vi vill gärna att det skall förbli så. Vi vill gärna att Stockholm även i framtiden har en fin livsmiljö för dem som lever och verkar här. Det förutsätter att vi får en lugn utvecklingstakt i Stockholmsregionen som gör att det går att ta vara på de fina miljövärden som finns och vidareutveckla dem och skapa goda levnadsbetingelser också socialt och kulturellt för dem som lever här. Därför måste vi också få en lugnare utveckling på arbetsmarknaden. Detta borde utgöra ett gemensamt ansvar för regeringen och staten, för landsting, kommuner och näringsliv i denna region. Jag önskar att regeringen ville ta något initiativ. Varför inte kalla till Hagaöverläggningar med de berörda parterna för att diskutera hur vi skall lösa problemen i Stockholmsregionen? T.ex. hur vi skall få en lugnare utveckling på arbetsmarknaden, där en återhållsamhet från näringslivets sida borde vara på sin plats och från de kommuner där denna expansion huvudsakligen sker. Vidare hur vi skall få till stånd den massiva utbyggnad av kollektivtrafiken som är nödvändig om vi skall klara miljön i regionen och bromsa bilismens utveckling, och hur vi skall kunna se till att vi kan bevara våra omistliga grönområden och andra viktiga åtgärder för framtiden. När man diskuterar denna typ av frågor med regeringen finns det en tendens till att rycka på axlarna och säga att detta får landsting och kommuner i regionen klara själva. Men jag vill påstå att livsmiljön i Stockholmsregionen är en riksangelägenhet, precis som utvecklingen i Norrland och andra delar av landet är det. Här lever en femtedel av rikets befolkning. Det måste också vara regeringens ansvar att medverka till att denna femtedel av rikets befolkning får leva under goda miljöbetingelser och goda sociala betingelser även i framtiden.

Fru talman! ”Världens finaste storstadsområde” sade Pär Granstedt i sitt anförande om Stockhomsregionen. Jag kan fullständigt hålla med honom, men den skulle kunna vara ännu bättre om inte socialdemokrater och centerpartister hade förenat sig i ett åtstramningspaket som innebär ett grundskott mot Stockholmsregionens utveckling. Nyligen fick vi svart på vitt — Sverige ligger i botten på tillväxtligan. Den överhettning som dessa partier påstod vara för handen existerar inte. Vi andra visste ju det redan då och protesterade, tyvärr utan framgång. Jag tänker tala om behovet av utveckling och en positiv inställning till Stockholmsregionen. Det är något som lyser med sin frånvaro i de flesta sammanhang. Det finns nämligen en rad illavarslande tecken. Småföretagens utveckling går långsammare här än i övriga delar av landet. Kapacitetsutnyttjandet är lägre, och sysselsättningen ökar sämre än riksgenomsnittet. Sysselsättningen i högteknologisk industri sjunker dramatiskt, och underskottet i vår handel med högteknologi ökar. I andra jämförbara länder i OECD utgör detta område en tredjedel av exporten — hos oss är den endast en sjättedel. Huvudstadsregionen genomgår just nu en av de största strukturomvandlingar vi har bevittnat — övergången från ett näringsliv grundat i tillverkningsindustri till ett kunskapssamhälle. Det är det som många kallar för en dramatisk expansion. Det är fråga om en strukturomvandling. Varför är det då så viktigt att de tekniska framstegen kan få bra utvecklingsförutsättningar i Stockholmsräjongen? Jo, all forskning visar att nya tekniker först kommer till och provas i ett lands huvudstadsregion, för att sedan sprida sig som ringar på vattnet över landet i övrigt. Det är ytterst sällan som en teknisk landvinning provas först i Molkom eller Sorsele. Huvudstadsregionens större förändringsberedskap fungerar nästan alltid som en motor i övriga landets utveckling. Den här drivkraften hindras naturligtvis om man som socialdemokraterna och centern lägger straffskatter och extra pålagor på företag och kommuner här. Det är precis det vi nu bevittnar. Att förespråka en god utveckling i Stockholm är dock inte detsamma som att förespråka en laissez-faire-politik. Tvärtom är det en rad insatser som måste till för att man skall komma till rätta med en mängd problem som finns i regionen. Miljön kräver särskilda åtgärder. Strängare restriktioner behövs för miljöfarliga transporter på Mälaren och för dess tillrinningsområden. Vi behöver också strama åt för trafiken — hastighetsbegränsningar har redan införts. Men skall man få förståelse och uppslutning för sådana åtgärder, som ju aldrig är populära, måste alla samarbeta. Det duger inte att först begränsa hastigheten på motorvägen och sedan tillåta att en statlig myndighet medverkar till massiva koldioxidutsläpp på samma väg. Det är väl inte möjligt, säger många. Jo, det är precis vad vägverket håller på med i Stockholms län genom fullständigt onödiga avstängningar. Sådant skall inte få förekomma. Ett annat problem är att polisen har svårigheter att klara jobbet när man ständigt är 500 personer från full arbetsstyrka. talets trafik. Angelägna projekt har gång på gång fått läggas på is, och de gamla lederna får konstgjord andning. Vi har svåra regionala obalanser och tunga sociala problem. För att åtgärda våra problem, för att skapa en god livsmiljö för regionens invånare behövs naturligtvis resurser. Dessa skapas genom bättre tillväxt. Det går inte att år efter år missgynna Stockholmsregionen på bekostnad av Övriga landet genom att konsekvent ge länet otillräckliga anslag för t.ex. vägbyggande och kollektivtrafik. Det duger inte att ständigt brandskatta länets kommuner med Robin Hood-pålagor. Det duger inte att diskriminera Stockholms län med specialkonstruerade regler i en sektor som redan strypts av regleringar, dvs. byggsektorn. Våra problem löser man inte med extra Stockholmsskatter på fastigheter. Den avundsjuka och missunnsamhet som präglar agerandet mot Stockholms län måste upphöra. Att hindra Stockholms strukturomvandling i tro att detta skulle gagna utvecklingen i andra delar av landet strider mot all erfarenhet och mot alla forskningsresultat. Satsningar skall ske på många orter i landet. Av dessa satsningar måste Stockholm få en mera rättvisa andel för att åtgärderna skall få avsedd effekt.

Fru talman! Även om Ylva Annerstedt och jag tydligen är överens om att Stockholmsområdet är världens finanste storstadsområde är det litet olika saker vi uppskattar. Jag får intrycket att Ylva Annerstedt uppskattar en ohämmad storstadstillväxt, nya kontorskomplex och nya motorvägar. Det jag uppskattar är att vi har kvar fina grönområden och närheten till en vacker natur i storstaden, att vi har kvar en del historiska minnesmärken som inte har vittrat sönder och att staden har en överskådlig storlek.
Fru talman! Pär Granstedt tillvitar mig saker som jag faktiskt aldrig har sagt. Jag uppskattar inte alls en ohämmad expansion, vilket jag också sade i mitt inlägg. Men jag menar att man inte får hindra den utveckling och strukturomvandling från den tillverkningsbaserade industrin till ett kunskapssamhälle som pågår i Stockholms län. Antalet arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin sjunker stadigt. Under det senaste året har i Stockholms län 20 000 arbetstillfällen försvunnit från denna sektor och flyttats över till andra områden, t.ex. teknologi och andra kunskapsbaserade verksamheter. Det stämmer inte med verkligheten att säga att detta är en ohämmad expansion. Att stoppa utvecklingen innebär att man hindrar en både nödvändig och viktig förändring av samhället och näringslivet i Stockholms län.
Fru talman! Det är möjligt att Ylva Annerstedt inte är för en ohämmad tillväxt. Men Ylva Annerstedt har blivit förfärligt upprörd när vi har försökt att hämma tillväxten, och av det kan man dra sina slutsatser. Bostadsbristen och bristen på arbetskraft i Stockholmsregionen talar sitt tydliga språk. Det visar att arbetsmarknaden är överansträngd och det har på flera områden lett till allvarliga konsekvenser som drabbar oss som lever i den här regionen.
Fru talman! Pär Granstedt talade i sitt första anförande om bostadskris och om personalkris inom olika områden. Men sådana problem löser man inte genom att lägga extra pålagor på Stockholmsregionen. Det senaste beslutet som socialdemokraterna och centerpartisterna fattade i juni innebär att Stockholmsregionen kommer att få betala ca 300 milj.kr. bara i extra investeringsavgifter inom byggsektorn. Den tillfälliga fastighetsskatten kommer att kosta stockholmarna 600 milj.kr. extra. Stockholms läns landsting kommer att få en extra utgift på 360 milj.kr., och kommunerna kommer att få ungefär 250 milj.kr. i extra pålagor. Till detta kommer energiskatter m.m. Kom nu inte och säg att dessa extra pålagor kommer att medverka till att lösa personalkrisen inom t.ex. den offentliga vården eller lösa bostadskrisen! Detta är inte möjligt.

Fru talman! Jag vill sälla mig till dem som lovordar storstaden. Stockholms län är hembygden för mer än 1,5 miljoner människor. Människor har kommit hit från hela vårt land och från alla världens hörn. Många har kommit i förvissningen om att det bara skulle bli tillfälligt, andra i hopp om att här finna en plats där de kunde slå rot. Det är i Stockholms län som vi känner trygghet och gemenskap. Det är här vi bygger vår framtid. På senare år har vi kommit fram till en större förståelse och respekt för de olika problem och fördelar som finns i Storstockholmsområdet resp. i övriga landet. Det är åtminstone en erfarenhet som vi har gjort i det socialdemokratiska partiet. Det skall vi med glädje ta till oss och arbeta med att utveckla. Vi behöver varandra. Ingen mår väl av motsättningar, än mindre av att den ene får utvecklas på den andres bekostnad. Våra största problem är obalansen, bostadsbristen och den dåliga trafikmiljön. Våra främsta tillgånger — anser åtminstone jag — är kulturutbudet, en underbar lättillgänglig natur och en väl utbyggd gemensam sektor, även om den också rymmer brister och problem. Inom länet arbetar vi mycket aktivt med obalansen. Men alla våra strävanden behöver stöd av en klok politik från riksdag och regering. Det behövs stöd på så skilda områden som den ekonomiska politiken och bostadspolitiken, statliga bidrag till kollektivtrafikanläggningar och vägbyggande, men också anslag till polisen, naturvården och miljön. Vi lever i en välmående region, men också problemen har en god grogrund och antar gärna proportioner som saknar motstycke i andra delar av landet. Det vi socialdemokrater i Stockholms län begär är att de statliga åtgärderna skall utformas så att de motverkar, inte förstärker, obalansen i vår region. Vi har med tillfredsställelse noterat att regeringen planerar att ha en överläggning med representanter för storstadsregionerna. Vi hoppas på gott resultat och gemensamma ansträngningar för att lösa våra problem. Att obalansen ibland leder till oacceptabla konsekvenser för människor i vissa delar av vår region framgår med all önskvärd tydlighet av den nyligen slutförda storstadsutredningen. Det åligger oss att ta till oss den här kunskapen och utifrån den utforma en politik med stöd till dem som behöver det. Man skulle kunna kalla detta för solidaritet i såväl den lilla som den stora sfären. Vi socialdemokrater är fullt beredda att utforma en sådan politik. Vi har en bostadskö med drygt 140000 sökande, och det ger en bild av hur allvarlig situationen är. Bostadsbristen är svårast för ungdomar och för alla dem som inte kan betala de fantasipriser som gäller på bostadsrättsmarknaden. Det är därför bra att vi i regeringsdeklarationen kan läsa att övrigt byggande även i fortsättningen skall stå tillbaka för en ökning av bostadsbyggandet, att kostnadsutvecklingen skall angripas samt att särskilda ansträngningar skall göras för att få fram bostäder till unga. Vi socialdemokrater i Stockholms län har antagit ett gemensamt bostadspolitiskt aktionsprogram i vilket vi förbinder oss att i våra resp. kommuner driva de bostadspolitiska frågorna med målet att det under de närmaste åren byggs minst 12000 nya lägenheter per år, att alla kommuner genomför särskilda ungdomsbostadsprojekt och att fler små hyreslägenheter byggs för ungdomar. I storstadsområdena utgör den ökande biltrafiken ett av de största miljöhoten. Betydande miljövinster kan därför göras genom att minska trafikvolymen. Stora krav måste då ställas på kollektivtrafiken så att den blir ett bra alternativ till bilåkandet. Det kommer därför att bli nödvändigt att långsiktigt öka investeringarna för kollektivtrafiken i Stockholms län. Länets andel av de statliga investeringsmedlen måste därför öka. Stockholms läns landsting gör stora satsningar på kollektivtrafiken kombinerat med en låg taxa, och man har konkreta planer på att införa bilavgifter — allt detta för att värna miljön och människors hälsa och välbefinnande. I vår region har vi en stor och väl utbyggd offentlig sektor, som dock dras med en rad problem och brister. Det vore oss dock främmande att ropa på privata lösningar. Vi tycker att det är långt bättre med utveckling och förnyelse av det vi redan har, det vi prövat länge och funnit gott. I det arbetet skall vi lära oss att bättre utnyttja och tillvarata de resurser som står oss till buds. Det kan t.ex. innebära en förbättrad personalpolitik som går ut på att ta till vara personalens engagemang och kunnande i arbetet med att erbjuda medborgarna bättre service. Det är personalen som är experterna. Det kan också innehålla förstärkt utbildning och personalutveckling. Fru talman! Med så stora och svåra politiska uppgifter som vi har framför oss är det viktigare än någonsin att vi är många som är med och talar om vad vi vill. Då är det bekymmersamt om det politiska intresset avtar. I den livliga politiska debatt som präglat inledningen av denna höst deltog även Lars Engqvist i Arbetet. Han myntade där begreppet ”det politiska främlingskapet” och menade att fler och fler vänder politiken ryggen. Politik upplevs, menade han, som något enbart för de redan etablerade. En sådan utveckling måste vi motarbeta med alla medel. Politik angår alla. Och politiken blir bättre när fler är med och säger vad de tycker och tror. Alla har vi resurser som kan frigöras. Allas åsikter är viktiga och värda respekt, hur halvfärdiga de än stundom kan synas vara. I förslaget till nytt socialdemokratiskt partiprogram står det så här: ”Grundläggande för demokratin är alla människors lika rätt att påverka det samhälle de lever i och som skapar betingelserna för deras egna liv.” Det är ju vad det handlar om — demokratin förutsätter delaktighet. Mer folkligt engagemang är vad som krävs — för den skull behöver inte alla människor bli politiker. Det politiska arbetet behöver vitaliseras. Det är en uppgift för både de politiska partierna och folkrörelserna att finna metoder att fånga upp och kanalisera det samhällsengagemang som bevisligen finns, inte minst bland ungdomar. Vi är alla delaktiga i samhället, och vi har var och en ett ansvar för en demokratisk utveckling.
Fru talman! Alla strävanden för att lösa problemen i vår region behöver stöd från en klok politik i riksdagen, sade Sylvia Pettersson. Jag håller fullständigt med henne och måste då fråga: Hur kommer det sig att Sylvia Pettersson röstade för alla de ekonomiska pålagor som bestämdes i juni i riksdagen: extra investeringsavgift på byggande, tillfällig fastighetsskatt på fastigheter i Stockholm, det ena efter det andra? Det drabbar ju våra möjligheter att lösa problemen i länet. Sylvia Pettersson ömmade speciellt för bostäder för unga. Då blir den naturliga frågan: Varför har socialdemokraterna i Stockholms län år efter år sett till att de riktigt små lägenheterna har försvunnit och slagits ihop till större? Det är där ett av de allra största problemen ligger för att få fram bostäder för unga i Stockholm. Sylvia Pettersson sade vidare att länets andel av statliga investeringar måste öka. Ja, det har jag sagt varje år de senaste fem sex åren här i riksdagen och motionerat om det. Varje år har Sylvia Pettersson röstat mot det kravet. Jag hoppas att hon tänker om och faktiskt röstar för det nästa gång. Där krävs att Stockholms län skall få en mera rättvis andel av anslagen både för kollektivtrafik och för vägar.
Fru talman! Får jag först säga att jag inte var medveten om att Ylva Annerstedt så noga hade noterat hur jag röstade i olika ärenden. Jag skulle bara vilja säga till Ylva Annerstedt att vi på sätt och vis faktiskt är på samma sida just i dag. Vi tycker nämligen inom det socialdemokratiska partiet i Stockholm att vi kan våga vara kritiska till vissa delar av den politik som förs. Vi vågar ifrågasätta, och vi har synpunkter på hur man skulle kunna göra det bättre. Om vi tyckte att allt vore väl, skulle jag inte stå här i dag. Om vi tyckte att allt vore väl, skulle vi inte ha haft en storstadsutredning. Om vi tyckte att allt vore väl i storstadsområdena, skulle inte regeringen ha inbjudit till en träff med storstadsregionernas representanter.

Det hade varit lämpligt att då tänka efter hur det kommer att drabba Stockholmsregionen. För att inte tala om de pålagor som vi får genom arbetsmiljöavgifter och annat, som ju drabbar den offentliga sektorn allra mest i Stockholm med det stora Stockholmslandstinget! Det kommer att drabbas av extra utgifter på mellan 350 och 400 milj.kr. Det kan ju inte gynna Stockholmsregionen. Det gynnar inte invånarna i Stockholms län, ger inte bättre vård eller bättre miljö. För fyra månader sedan hade Sylvia Pettersson kunnat trycka på en annan knapp, och vi hade sluppit dessa pålagor i länet.

Fru talman! För att nu lämna storstaden: En smått historisk konferens om regionalpolitiken inför 1990-talet har hållits i min egen hemkommun Avesta. Den är historisk på så sätt att för första gången har representanter för tre utsatta områden, nämligen Bergslagskommunerna, Blekinge och Jämtland träffats för att lära av varandra, utbyta erfarenheter och starta ett framtida samarbete. På konferensen framhölls också betydelsen av det samarbete som sker och har skett inom Bergslagskommunerna och som har drivit fram en vi-känsla, en Bergslagsanda, som förhoppningsvis underhålls och växer sig än starkare även när Bergslagsdelegationens mandattid går ut nästa år.

Inte minst gäller detta teknikområdet, men vi behöver också se på vår utbildningsinriktning när det gäller kultur och t.ex. marknadsföring och ekonomi. Dessa hotbilder har vi inom Bergslagsdelegationen haft för ögonen när vi har lagt upp vårt långsiktiga förändringsarbete. Ett flertal utredningar, ibland kallade visioner, har tagits fram och synliggjort problemen för kommunerna. Vad betyder kommunikationerna inom området både när det gäller transporter av gods och när det gäller rörligheten av arbetskraften? Vad betyder det för Bergslagen att ungdomarna inte får jobb, att de unga kvinnorna flyttar från orterna både därför att arbetsmarknaden inte erbjuder valmöjligheter och, vad värre är, därför att de inte kan få heltidsjobb så att de kan försörja sig? Självfallet är det både önskvärt och nödvändigt att flytta på sig för utbildning och för att få erfarenheter från skilda områden. Men det skall inte sammanblandas med det faktum att den lokala arbetsmarknaden ibland starkt präglas av myter om att kvinnor enbart ”vill” jobba deltid eller att kvinnor inte ”behöver” försörja sig själva eller att kvinnor inte ”lämpar sig” för annat än vårdyrken. Dess värre tror också kvinnor på dessa myter, ibland av bekvämlighetsskäl. Ibland styrs de av sina egna fördomar. Bergslagsdelegationen har tidigt uppmärksammat den här situationen och även fått idén om ett särskit projekt från aktiva kvinnogrupper. Tidigare i debatten har den speciella kvinnosituationen berörts av Sinikka Bohlin och andra. När vi drog i gång ”Kvinnokraft i Bergslagen” i augusti 1988 var målsättningen att få till stånd projekt i alla de 23 kommunerna, att göra kommunledningarna uppmärksamma på befolkningssiffrorna och på vad konsekvenserna skulle kunna bli om inget gjordes, att kraftsamla kvinnorna kring sin situation, att bryta fördomar och framför allt att få kvinnorna att själva göra något. Hur har det lyckats? Ja, som vi trodde, både bra och dåligt. Där kommunledningen förstått att stödja projektet har det gått mycket bra. Det här kräver nämligen en politisk helhetssyn på arbetet, kulturen, miljön och tryggheten för barnen som inte alla ännu har förmått att tillägna sig. Inom ”Kvinnokraft i Bergslagen” har det hänt saker som visar på uppfinningsrikedom och okonventionella uppslag och som leder till ftamgång. Det här har vi alltså gjort inom Bergslagsdelegationens ram. Vi har inte nöjt oss med att enbart tala om problemen, utan vi försöker också göra någonting åt dem, med statligt stöd. Vad kommer att hända med ”Kvinnokraft i Bergslagen” när det här året har gått? Det kommer att gå bra, tror och hoppas jag. Vi har fått i gång ett utomordentligt samarbete med och mellan länsstyrelserna i de aktuella länen och bildat nätverk. Vi håller nu på att få i gång något som är början till kompetenscentrum för kvinnor. Dessutom handlar det om projekt och målsättningar. Det behövs dock bränsle för att eldsjälarna skall lyckas och för att de skall orka hålla ut, för det gäller att orka hålla ut. Negativa utbildningstraditioner förändras inte på två år. Det gäller att övertyga inte bara unga flickor, arbetsgivare och utbildningsinstitutioner om att det behövs en förändring. Det är mellangenerationen av kvinnor som måste se till att de tar för sig av de resurser som kommer att finnas tillgängliga när 16-årskullarna minskar. Men för det krävs det nytänkande av kvinnorna själva, av deras omgivning och inte minst av anordnarna av vuxenutbildning. Det är ett stort steg för många vuxna att påbörja en utbildning. När det gäller kvinnor krävs det än mer att de själva ser över sina möjligheter och höjer sitt egenvärde. Därför är det viktigt att vuxenstudiestödet ges även fortsättningsvis i de här områdena, både för att förnya utbildningen och, inte minst, för att stödja de stora grupper som ännu i dag inte har en grundläggande studiekompetens. Fru talman! Ett framtida Berslagen behöver all tänkbar kraft vare sig det gäller energiförsörjning, kommunikationer, utbildning eller kvinnokraft. Bergslagskommunerna har visat att samarbete lönar sig. Därför behövs det även i framtiden en klar målsättning från regeringens sida när det gäller att stötta regional samverkan.

Fru talman! I dessa tider när arbetslösheten når rekordlåga tal borde jag kanske ägna en stor del av inlägget åt att berömma den politik som har skapat det goda sysselsättningsläge som råder på dagens arbetsmarknad. Men jag skall inte göra det. Även om arbetslösheten i t.ex. mitt hemlän, Norrbottens län, är den lägsta sedan 1976, är den nämligen fortfarande dubbelt så hög som riksgenomsnittet. Det råder alltså fortfarande regionala obalanser som måste rättas till. I Norrlandslänen råder det ingen överhettning eller arbetskraftsbrist. Det finns därför fortfarande politiskt utrymme där för en förnyad regionalpolitik och en bättre balans på arbetsmarknaden. Ett beprövat inslag är ju de utlokaliseringar som har skett under de senaste åren, där t.ex. posten, televerket och andra verk och myndigheter har spelat en viktig roll. Den utvecklingen bör fortsätta. Fortfarande finns det flera verksamheter i storstäderna inom tjänstesektorn såväl bland verk och myndigheter som inom den privata tjänstesektorn där möjligheterna till utlokalisering bör prövas. Även om vissa statliga verk har utlokaliserat delar av sin versamhet måste affärsverken ta ett betydligt större ansvar för glesbygdens utveckling än vad de gör i nuläget. Alla talar om det, men litet görs för att samordna servicen i glesbygden. Här måste det till ett politiskt tryck på ansvariga generaldirektörer och andra. En framsynt regionalpolitik kräver detta. När det sedan gäller regionalpolitiken i stort kommer ett antal mycket viktiga beslut att fattas i denna kammare under det närmaste året som avsevärt kan förändra förutsättningarna t.ex. på skatteområdet och energiområdet. Det gäller också de förslag som den senaste regionalpolitiska utredningen har lagt fram. Nu pågår en remissomgång, och förslagen skall beredas, men jag skall ändå i korthet kommentera några av de förslag som utredningarna har lagt fram. I flera av de presenterade utredningsförslagen tas frågan om privatbilismen upp, dels i direkt skattehänseende, dels när det gäller miljöavgifter. När man har tagit del av de förslag som lagts fram kan man konstatera att de som utrett dessa frågor tycks ha en begränsad kunskap om glesbygdens folk och om beroendet av privatbilen. Ofta jämförs storstadsbilistens körsträckor med glesbygdsbilistens. Men sedan konstaterar man att det egentligen inte skiljer så många hundra mil per år och att förhållandena är nästan likvärdiga. Man glömmer helt bort att storstadsbilisten, även om det ibland medför besvär, kan nyttja kollektivtrafiken och därmed komma undan det ökade skatteuttaget, medan flertalet glesbygdsbor inte kan eller kommer att få en chans att pröva det här alternativet för att därmed kunna minska sin skatt. Miljöavgiftsutredningen, som nyligen har presenterat sitt förslag, menar att man kan kompensera glesbygdsbilisterna genom att sänka fordonsskatten. Tydligen har utredarna inte känt till att denna skatt i många Norrlands kommuner i praktiken redan är bortkompenserad i de lägsta skatteklasserna. I de högre skatteklasserna återstår några hundralappar fortfarande. Men det kanske allvarligaste i allt detta utredande är att skatteutredningen, KIS, och miljöavgiftsutredningen, MIA, har kommit till helt skilda resultat när det gäller villkoren för glesbygdens bilister och möjligheterna till kompensation. Här finns det alltså anledning att fundera om det inte är dags att pröva systemet med en differentierad bensinskatt för Norrlandslänen, där svårigheterna att bygga upp en effektiv kollektivtrafik är stora och beroendet av privatbilen är stort — inte bara för resor till och från jobbet, som man ibland kan tro att döma av mediadebatten utan i minst lika hög grad också för att kunna nå all samhällelig service i glesbygden. Det är därför viktigt att ta de reaktioner som kommer med anledning av utredningsförslagen på allvar. Att drastiskt försämra förutsättningarna för privatbilismen i glesbygd skulle innebära ett sabotage mot hela regionalpolitiken. Vad beträffar den regionalpolitiska utredningens förslag skall jag begränsa mig till två av de områden som behandlas av utredningen. För det första gäller det behandlingen av frågan om sänkta socialavgifter, ett system som har fungerat i Norrbottens län under några år. Alla som har erfarenheter av den här nedsättningen har uttalat sig för att man skall behålla systemet en längre tid. Hitintills har alla erfarenheter varit positiva. Alla länsmyndigheter och näringslivet har uttalat sig positivt. Näringslivet tror alltså på det här systemet. Fördelarna är många. T.o.m. utredningen tror på sänkta socialavgifter som ett verksamt regionalpolitiskt medel. Man föreslår ju att det här systemet skall prövas också i inlandet. Men om man nu har ett bra regionalpolitiskt medel, varför vill man då avskaffa det i kustkommunerna, kommuner som i stort har stagnerat i fråga om befolkningsutvecklingen och som av utredningen fortfarande betraktas som prioriterade mellanstäder? Det är ett märkligt förslag. Självfallet borde de kommuner som i dagsläget har en nedsättning av socialavgiften också få behålla det systemet, eftersom arbetsmarknaden där fortfarande är svag i förhållande till landet i övrigt. För det andra har allt fler under senare år blivit medvetna om hur viktigt det är att kraftiga satsningar görs på kommunikationerna för att regionalpolitiken skall lyckas. Visst föreslår den regionalpolitiska utredningen sådana satsningar, t.ex. på vägarna. Men huvuddelen av de satsningar som föreslås gäller landets mellersta och södra delar. Visst är det viktigt att det satsas på en inlandsriksväg mellan Karesuandeo och Östersund och vidare söderut. Men det måste vara minst lika viktigt att det satsas på de inlandsvägar som möjliggör avkörning från och inkörning på denna riksväg. Här saknas insatser för inlandsvägarna i t.ex. Norroch Västerbottens län, som har ett ur regionalpolitisk synpunkt mycket viktigt vägnät som är i stort behov av underhåll och upprustning. Till sist måste även de statliga företagen spela en betydligt bättre roll i regionalpolitiken än vad de gör i dag. Visst är det bra att t.ex. Svenskt Ståls verksamhet i Luleå ger betydande vinster och därmed kan skapa utdelning till ägarna, men ett sådant företag skulle kunna användas för att på ett betydligt bättre sätt bredda näringslivet i Norrbotten, i stället för att varje år som går minska bearbetningsgraden på produkterna och därmed öka sårbarheten vid en lågkonjunktur. Bättre förädling och bearbetning av de statliga företagens produkter skulle kunna bidra till att bredda näringslivet och skapa en tryggare sysselsättning även i lågkonjunkturer, men då krävs ett betydligt aktivare engagemang från ägarnas sida. Det går att åstadkomma en bättre regional balans med en förnyad regionalpolitik, men då krävs det också att ansvaret för den politiken tas på alla politikerområden, såväl när det gäller våra skatter som när det gäller vår energipolitik.

Fru talman! Regeringsförklaringen signalerar att det skall komma en proposition om regionalpolitiken, och det är både bra och nödvändigt. De socialdemokrater här i riksdagen som har sin verklighet i de sju skogslänen väckte i januari i år ett antal motioner med förslag till förändringar av regionalpolitiken. Jag vill här peka på några av de förändringarna, som jag hoppas skall få en allvarlig prövning i den kommande regionalpolitiken. Det första gäller en fortsatt satsning på den högre utbildningen, men jag hoppas att regeringen också skall ompröva sin politik och även satsa på grundläggande forskning vid högskolorna. Jag skall ge en illustration till hur viktig högskolan och forskningen kan vara för regionalpolitiken. För en tid sedan besökte riksdagens socialutskott Nordnorge och Tromsö. Där möttes vi av en beskrivning av hur besvärligt Nordnorge har det med vikande sysselsättning. Men Tromsö med omgivning hade tillväxt, nybyggaranda och entusiasm. Vi mötte företrädare för universitetet som berättade vilken stor betydelse ett nytt universitet hade haft för Tromsö och utvecklingen där uppe. De kunde samtidigt berätta för oss vilket motstånd de mötte inför lokaliseringen, där etablissemanget i Oslo, inom förvaltningar och universitet, sade att Norge var alldeles för litet och att man inte kunde få kvalificerade forskningsresurser ute i byarna på detta sätt. Tack vare att politiker orkade ge sig på de s.k. etablerade sanningarna i universitetsvärlden och i Osloområdet kom lokaliseringen till stånd. I dag kan man alltså i Norge applådera den regionalpolitiska betydelsen av detta. För den fortsatta prövningen av regionalpolitiken i Sverige kan det här tjäna som en god dunk i ryggen för att pröva vidare insatser vad gäller högre utbildning och forskning. Ett annat område som vi lyfter fram är kommunikationerna. Jag tror inte att vare sig regeringen eller riksdagen känner till hur stora orättvisorna är i dag, av det enkla skälet att vi inte har något instrument, en rikslinjal, för att mäta vad god vägstandard är och se hur det ser ut i skogslänen. Om den verkligheten redovisades skulle det framgå att behoven av kommunikationssatsningar i skogslänen är mycket större än man hittills har trott. Det är också fel att i den regionalpolitiska debatten hävda att alla kommunikationssatsningar är en minuspost i budgeten. Det skulle betyda mycket för näringslivets utveckling och ekonomi om det kunde göras ett antal produktiva investeringar i kommunikationerna i skogslänen. Bland människorna i Norrland finns det ett klart uttalat missnöje med af färsverken, som de anser inte tar sitt regionalpolitiska ansvar. I den fortsatta regionalpolitiken är det därför viktigt att överväga ett system där regering och riksdag kan se om målen för regionalpolitiken verkligen fullföljs i affärsverken. Om riksdagens och regeringens målstyrning skall bli effektiv måste det byggas upp ett system för att kunna mäta resultatet. Om vi saknar mätinstrument vet vi inte om politiken får genomslag. Jag tror att regionalpolitiken skulle vinna på att ett sådant här mätinstrument infördes, så att vi årligen, t.ex. i samband med budgeten, kunde se om affärsverken tar sitt regionalpolitiska ansvar. Ytterligare ett område som har blivit aktuellt i regionalpolitiken med hänsyn till kärnkraftsavvecklingen är energipolitiken. Norrland har en mycket elintensiv industri, och där finns mycket viktig sysselsättning. Nu signaleras i regeringens energipolitiska proposition en kontrollstation 1990. Näringsutskottet och riksdagen har sagt att det är viktigt att klara eltillförseln för den elintensiva industrin så att den får rimliga utvecklingsmöjligheter. Jag utgår från att skogslänens speciella situation särskilt beaktas i det kommande arbetet med den framtida energipolitiken, så att det blir utveckling och välfärd i hela landet, både för industrin och för hushållen. Ett annat område som vi pekar på i motionerna är jordbrukets betydelse för att människor skall kunna leva, bo och utvecklas i skogslänen. Ett särskilt problem är att de äldre jordbrukarna funderar på om de vågar överlämna stafettpinnen till de yngre. Om generationsväxlingen skall gå bra är det viktigt att det drivs en fast och långsiktig jordbrukspolitik. De yngre jordbrukarna måste få veta villkoren för näringen att utvecklas, och de måste få veta att stödet till Norrlandsjordbruket kan bibehållas också i framtiden. Jordbruket i skogslänen har också en fördel som inte har kommit fram så mycket i jordbruksdebatten, nämligen att giftanvändningen är betydligt mindre än den är i övriga delar av landet. När nu miljökraven i fråga om bättre livsmedelskvalitet lyfts fram har det norrländska jordbruket ett försteg jämfört med övrigt jordbruk. För näringsliv och utveckling i glesbygden är det också viktigt att veta att bra offentlig service kan bli kvar. Offentlig service har ju i onödan kommit bort från glesbygden, av det skälet att varje myndighet har sett till sin sektor och från sitt perspektiv. Jag är övertygad om att en politik som hade tvingat fram en samordning skulle ha inneburit att ett antal orter i glesbygden hade haft kvar sin service. Därför pekar vi i våra motioner på tänkbara lösningar för att införa en sådan ordning att den framtida regionalpolitiken innehåller ett nytt inslag av samordnad service. Vi har också sagt att det är viktigt för den framtida regionalpolitiken att man försöker skilja strukturproblemen från de regionalpolitiska problemen. Det är mycket som talar för att sydöstra Sverige har strukturproblem men inte regionala problem av den typ som skogslänen har. Jag är väl medveten om att vi, i samband med kritiken mot byråkratin i länsplaneringen, missade att ta fram ett kvalificerat underlag för regionalpolitiska bedömningar. Med mer kvalitet i länsplaneringen kan vi också reda ut vad som är skillnaden mellan strukturproblem och regionalpolitiska problem.